Fru talman! Jag vill åter påminna om den möjlighet som vi nu har att förstärka rättsväsendet, där det sker en förstärkning med 862 miljoner till polisen de närmaste tre åren. Det beror på att vi har lyckats sanera statens finanser. För första gången på över 30 år kommer vi nästa år att ligga i balans med statens utgifter och inkomster. Det är verkligen på tiden att vi rikspolitiker också tar ett ansvar för att klara av en balanserad budget, något som vi inte klarat hitintills. Det stämmer att inte bara ni moderater utan även vi centerpartister, alla vi som ingick i den förra ickesocialistiska regeringen, var med att tillsammans med Socialdemokraterna spara 500 miljoner på polisen. Vi kan exercera i siffror, men det viktigaste är ändå att gå framåt och visa att vi behöver förstärka polisen. Vi gör det efter de möjligheter vi har, men en förstärkning av polisen, som jag sade i mitt anförande, är ändå aldrig den enda lösningen för att minska brottsligheten i samhället och öka allmänhetens trygghet. Det måste ske genom att vi alla tar ett ansvar för att minska brottsligheten och värna varandra. Om vi så skulle fördubbla antalet poliser i landet skulle det aldrig finnas tillräckligt med poliser för att rycka ut vid alla sammanhang. Vi måste börja verkligen i grunden och försöka få alla samhällsmedborgare att inse detta och hjälpa till för att öka tryggheten i samhället.

Fru talman! Kriminalpolitiken bör grundas på en helhetssyn. Det är egentligen den allmänna politiken som leder till social trygghet, en rättvis fördelning och ett samhälle som vilar på solidaritet mellan människor. Kriminalpolitiken måste bygga på den allmänna socialpolitiken i första hand. I det brottsförebyggande arbetet är en av de viktigaste hörnstenarna att förhindra människor från att bli kriminella. Det är kriminalpolitikens viktigaste uppgift. Fru talman! Familjen har givetvis en oerhörd betydelse i detta arbete. Det är familjen som skall uppfostra barnen, ge dem normer och stödja dem i deras utveckling. Samtidigt vet vi att många familjer har det svårt. Vi har en familjestruktur i Sverige där den vanliga kärnfamiljen i dag inte längre är ett begrepp. Vi har i dag en situation med en mycket hög arbetslöshet och många föräldrar som är ensamstående. Samhället måste kunna bidra med hjälp till dessa familjer för att de skall kunna fullfölja sin uppgift som fostrare. Vi i Vänsterpartiet anser att en reform för sex timmars arbetsdag är en reform som skulle öka föräldrarnas möjligheter att ha tid för sina barn och delta i barnens fostran på ett helt annat sätt. Men också skolan har en oerhört viktig betydelse. Fru talman! Vi vet att det ute i landet under de senaste åren tyvärr har varit skolan som har fått ta de stora nedskärningarna, framför allt gäller det skolhälsovården. Det handlar om stora nedskärningar när det gäller skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer, trots, fru talman, att inriktningen från majoriteten i denna riksdag är att vi måste värna de barn som har behov av stöd. Men i verkligheten, ute i kommunerna, har inte inriktningen fullföljts. I dag kan vi se början till en förbättring. Man inser den stora vikten av att ha de här yrkesgrupperna inom skolan. Men detta har också inneburit - och det, fru talman, har vi fått skrämmande signaler om - att trycket på barnpsykiatriska mottagningar runt om i landet har ökat drastiskt. Väntetiden för ett barn som är i akut behov av psykiatrisk hjälp och som mår dåligt kan vara upp till ett halvår. Det här är inte positivt ur ett brottsförebyggande perspektiv. Om samhället inte kan ge den hjälp som föräldrar och barn begär, har man misslyckats. Undersökningar visar att den höga arbetslösheten skapar en otrygghet hos många föräldrar och barn. Detta är också något som i ett längre perspektiv kan skapa ett mer otryggt samhälle, och ett otryggt samhälle har också en tendens att skapa brottslighet. Det är viktigt att man inte gör kopplingen att arbetslöshet i sig gör att man blir kriminell, utan det är den otrygga tillvaro som skapas i samhället som blir en grogrund för utanförskap och ökad kriminalitet. Den ökade segregationen i samhället har också en stor betydelse, och den har vi inte lyckats bryta. När utanförskapet i samhället blir för stort är det svårt för samhället att ha regler och normer som känns giltiga för människor som inte känner sig delaktiga i samhället. Därför är det, fru talman, det brottsförebyggande arbetet och den övriga sociala politiken som har den stora betydelsen. Men det är också av betydelse hur rättsväsendet och polisväsendet fungerar, om människor upplever en trygghet i samhället så att man kan finnas där när brott har begåtts. Vi har, fru talman, under de senaste åren faktiskt sett en ökad misstro bland människor, en minskad förmåga hos polisen att klara upp brott och en minskad förmåga att komma när brott har begåtts. Detta är allvarligt. Därför ser jag det som väldigt positivt att polisen i regeringens budget nu får ökade resurser. Men vi anser inte att det är tillräckligt. Man behöver också förstärka framför allt när det gäller de civilanställda inom polisen, så att alla poliser skall kunna finnas ute och bedriva sitt arbete. Framför allt kommer den nya närpolisorganisationen att ha en oerhört stor betydelse i det brottsförebyggande arbetet. Därför är det viktigt att de också finns ute bland människorna. En annan sida, fru talman, är människornas tilltro till rättsväsendet, till den dömande makten. Flera talare har här tidigare talat om vikten av att bli rättssäkert dömd och att man får sina mål behandlade i god tid. Men något som inte har lyfts fram är hur man som kön blir behandlad av rättsväsendet. Hur är det i samhället i dag? Hur många gånger har vi tyvärr inte fått läsa om våldtäktsmål med friande domar? Rättsväsendets behandling av kvinnor i dessa situationer har en oerhört stor betydelse för tilltron. Det är också en fråga som man måste arbeta med. För att kunna få förtroende för rättsväsendet måste rättsväsendet kunna hantera dessa frågor på ett sätt som medborgarna accepterar. Fru talman! Jag kommer att återkomma senare till fler av de nämnda områdena. En fråga som vi också behandlar just nu är rättshjälpen. Rättshjälpen förändrades ju den 1 december. I dag är den subsidiär. Det handlar om att människor i stället skall ha sina egna rättsförsäkringar. Vänsterpartiet var emot denna förändring, för det är inte människors ekonomi som skall vara avgörande. Om människor inte har en egen försäkring men borde ha haft ekonomiska möjligheter till en egen försäkring, kommer de inte att få rättshjälp i framtiden. Detta är oerhört farligt i ett rättssamhälle. Försäkringsbolagen har heller inte kunnat presentera hur de kommande försäkringarna kommer att se ut. Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag lagt tillbaka lika mycket pengar som den här reformen skulle spara. Men eftersom ramarna nu är fastlagda yrkar jag bifall till reservation 52, som är en reservation från Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Den handlar om att man snabbt måste utvärdera reformen för att kunna se effekterna av den och följa upp hur försäkringsbolagen har löst det hela samt vilka villkor det kommer att bli. En annan del på det här området är Gentekniknämnden. Gentekniknämndens övergripande mål är att främja etiskt försvarbar och säker användning av genteknik så att oönskade effekter inte skall uppstå. Vi har i en motion pekat på vikten av att kunna sprida information om genteknik till allmänheten. När ramarna nu är fastställda finns det inte pengar. Det här är ändå en viktig fråga som behöver debatteras i samhället. Vi har en reservation om att det även bör finnas en konsumentrepresentant i Gentekniknämnden, för det är självklart att konsumentintressena måste vara företrädda i en sådan nämnd. I dag finns det en kommitté som skall arbeta med den här frågan, men det finns ingen anledning att avvakta det pågående utredningsarbetet för att lösa en så enkel fråga som ändå är så betydelsefull. Därför vill jag också yrka bifall till reservation 43.

Fru talman! Den centrala uppgiften för rättsväsendets myndigheter är att värna den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Detta ger, enligt Miljöpartiet, verksamheten inom rättsväsendet en särställning i den statliga verksamheten. Det är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle att verksamheten präglas av öppenhet och insyn. Vidare skall det utgå rättshjälp oavsett ekonomisk status.

Medvetenheten om att beslut inom samhällspolitiken som gäller t.ex. arbetsmarknad, ungdomspolitik, socialpolitik och bostadspolitik kan få kriminalpolitiska bieffekter måste öka på såväl central som regional nivå. I Miljöpartiets budgetförslag på rättsväsendets område yrkar vi på 17 miljoner extra samt en omfördelning inom ram. Vi avsatte 10 miljoner extra till åklagarna för att ge möjlighet att återanställa administrativ personal. Tyvärr gjordes det ju omfattande uppsägningar av den här personalkategorin för att ge utrymme för åklagarnas lönehöjning, som man var tvungen att ta inom ram. Analysen av effekterna var inte tillräcklig enligt vår syn. Vi vill att 7 miljoner skall gå till Rättsmedicinalverket, som har fått en alltför snäv budet för att kunna bedriva sin verksamhet. 50 miljoner omfördelar vi inom ram från SÄPO till den vanliga öppna polisen för att även där kunna återanställa administrativ personal, då uppsägningarna gjort effektiviteten inom den vanliga polisen mycket sämre. Det är oerhört viktigt att denna personalkategori återanställs. Vi vill också främja att pengar avsätts för att öka personalens delaktighet i beslut inom polisverksamheten. Personalen har ett stort ansvar som de också tar, och de har även många idéer till förbättringar. Men vi upplever att denna resurs inte tas till vara, vilket får följder för kvaliteten. Vi vill också avsättas pengar till ledarskapsutveckling inom polisen. Det behövs en ny typ av ledarskap för att få fram personalens potentiella kraft. Cheferna måste ge personalen en chans att formulera sig. Jag återkommer till dessa problem under polisavsnittet. En stor betydelse för rättsväsendet här i Sverige har också EU-samarbetet fått. Vi går mot en större överstatlighet, som gör att vi inte längre kan fatta vissa beslut i vår svenska riksdag eller i utskottsarbetet. Genom Amsterdamfördraget har det blivit överstatlighet på samtliga områden inom den tredje pelaren, inom vilken det rättsliga samarbetet fanns. Men det är väldigt svårt för den enskilde människan att se vilka effekter det får, för det innebär rambeslut, treårsförändringar, femårsförändringar, och en del av tredje pelarens områden flyttas direkt över till första pelaren och en överstatlighet. Dessutom är det majoritetsbeslut som skall gälla. Det finns en formulering i Amsterdamfördraget om att man skall konstruktivt avstå om man har en avvikande synpunkt. Effekterna när det gäller brott och straff blir ju stora om vi nu skall ha samma regler men inte får göra ändringar, på samma sätt som i Europol, dvs. att vi inte kan ändra någonting, utan antingen får vi vara med eller stå utanför. Det här är ju förödande. Miljöpartiet anser naturligtvis att det är viktigt med tidig reaktion när barnen är unga för att förebygga brottsuppkomst. Det är där insatserna måste sättas in. Det gäller stöd och hjälp i skola och på dagis, och hjälpen skall centreras till den unge som har problem. Det är inte bara familjen som skall få stöd, utan det skall tillkomma just den unge. Många gånger är ju problemen familjeberoende. Det är familjen som utgör problemet. De riksomfattande försök med medlingsverksamhet som vi har beslutat om, hoppas vi kommer i gång. Vi tror att detta är en form som kan göra att ungdomar inte fortsätter med brott. Den sociala myndigheten skall få större restriktioner. Miljöpartiet hoppas att det skall komma sådana förslag från regeringen. Domstolen ger yttranden när det gäller hur innehållet för den unge skall se ut. Vi tycker även att frivården inom kriminalvården skall kunna vara en resurs i detta samarbete. Brottsofferutredningen har inte redovisat sina förslag. Vi avvaktar, men vi tycker att brottsoffrens ställning är något som det är viktigt att hålla reda på så att vi kan göra förbättringar. Alternativ till fängelse är ett annat förslag som vi hoppas kommer genom Straffsystemkommitténs förslag. Förslaget i fråga om våld mot kvinnor har vi väntat på länge. Det har skjutits fram av regeringen, men nu är det aviserat till den 4 februari. Vi hoppas verkligen att det inte försenas ytterligare. Rättshjälpen har ju genomgått en försämring enligt Miljöpartiets syn. Vi var emot den nya rättshjälpslagen. Den försämrar allmänhetens rättsskydd genom att försäkringsbolag skall ta över. De formuleringar som finns när det gäller villkoren säger att de som borde ha haft en rättsskyddsförsäkring inte skall få hjälp. Det är en väldigt vag formulering. Sedan står det om dem som har särskilda skäl. Men i fråga om de här särskilda skälen blir man inte riktigt klok på vad som gäller. Vi känner en stor oro på det familjerättsliga området. Oron gäller att det skall ske inskränkningar när det gäller äktenskapsmål och bodelning. Dessa förändringar drabbar ytterst kvinnor. Därför yrkar jag bifall till reservation 53. Där vill vi ha en utvärdering så fort som möjligt efter ett år för att just se hur försäkringsbolagen har skött det här och hur kvinnor - och även andra enskilda - har drabbats. Eftersom vi förlorade omröstningen har vi dock inte avsatt pengar, och förslaget har inte börjat gälla. Det gör det först till årsskiftet. Därför tycker vi att det är bättre att föreslå en utvärdering. Rättsmedicinalverket har fått för snålt tilltagen budget. Man säger i regeringens budgetförslag att nedläggning av avdelningen i Uppsala kommer att ge sådana ekonomiska resurser att man kan ha verksamheten som tidigare. Men när man kontrollerar siffrorna finner man att det inte stämmer. Verksamheten i Uppsala skulle hålla på fram till juni 1998. Men man måste betala lokalkontraktet, alltså årshyran, och man måste betala en upprustning som har skett i lokalen. Man måste betala full lön till dem som har blivit uppsagda och som vill studera, och man behöver då anställa vikarier för att driva verksamheten till juni. Sammanlagt blir det därför inga besparingar under 1998. Bedömningen är då att personal och driftskostnadsminskningarna äts upp av omställningskostnaderna. Dessutom har Rättsmedicinalverket fått en ökning av antalet rättspsykologiska undersökningar. Under 1997 var det 50 undersökningar fler än under föregående år. Under 1997 fick Rättsmedicinalverket dessutom ta 14 miljoner ur sitt anslagssparande för att verksamheten skulle gå runt. Det säger sig självt att man, eftersom man inte själv kan påverka detta med de rättspsykologiska undersökningarna utan att det är domstolarnas efterfrågan som avgör, inte med denna tajta budget kan göra verksamheten så bra som den tidigare har varit eller över huvud taget få den att fungera. Därför är det mycket angeläget att man tillskjuter pengar för denna verksamhet.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 52. Utgångspunkten för kriminalpolitiken måste vara en personalistisk människosyn. Människan har ett absolut värde i sig, och hon utvecklas i samvaro med andra. Människan är ett subjekt med fri vilja och förmåga att skilja på rätt och fel. Hon kan ta ansvar för sina handlingar. Människan är påverkbar, särskilt i tidig barndom. Det är i familjen barn danas, och familjen är brottspreventionens största resurs. Den för en civil kulturs bestånd avgörande internaliseringen sker i tidig barndom i interaktion mellan föräldrar och barn. Gammal klassisk uppfostran har således en alldeles avgörande betydelse, och barnen behöver bägge sina föräldrar. Däri ligger hela grunden för det lagreglerade äktenskapet. Utskottsmajoriteten nämner i inledningsavsnittet inte familjen och dess betydelse med ett enda ord. Familjen har i samhällsbygget en så stor betydelse att man i all lagstiftning bör beakta att familjens ställning om möjligt stärks. Att vissa misslyckas eller väljer andra samlevnadsformer får inte ur samhällsperspektivet innebära att man fjärmar sig från idealet. Fru talman! Utskottsmajoriteten talar i betänkandet om en helhetssyn och om att reservanterna har en alltför inskränkt formulering. Häri ligger ett fundamentalt samhällsproblem. Utskottsmajoriteten tror att allmän politik, såsom t.ex. förbättrad arbetsmarknadspolitik, har bäring på brottslighetens utveckling i stort. Detta är helt fel. Möjligen är det tvärtom. Socialdemokratisk välfärdspolitik efter andra världskriget har inneburit en våldsamt ökad kriminalitet. Mycket talar för att socialdemokratins bristande känsla för immateriella värden och för enskilda människors behov av gemenskap och socialisation, har gjort att den moderna, värdenihilistiska, atomiserade staten etablerats som en bra grogrund för kriminalitet och mänskligt utanförskap. Tillfället gör tjuven, har det sagts. Detta stämmer inte med modern kriminologi. Det är i stället fråga om hur individens självkontroll utvecklas. Har en bra normöverföring ägt rum under barnets uppväxt, har straff eller liknande repressiva element mindre betydelse. Personen vet ändå vad som rätt och fel och handlar därefter. Därför kan man säga att den bästa kriminalpolitiken är en bra familjepolitik. Fru talman! När det gäller brott och straff, måste kriminalpolitiken styras av principer som tydlighet, likhet, rättvisa, proportionalitet och förutsägbarhet. Prioriteringar kanske i praktiken är nödvändiga, men lagstiftningen skall utgå från att alla brott beivras. Om ett beteende inte föranleder ingripande skall avkriminalisering ske. Resurserna till rättsväsendet måste vara tillräckliga. Budgetskäl kan inte motivera nedskärningar i rättsväsendet. Det är ett omistligt värde i en civil kultur med ett väl fungerande rättsväsende. I själva verket är detta förhållande en förutsättning för ett utvecklat och rikt kultursamhälle och en i ekonomisk mening fungerande välfärdsstat. Rättsordningen är institutionernas infrastruktur. Inom nationalekonomin betonar man i dag institutionernas avgörande betydelse för ett lands välstånd. Fru talman! All offentlig verksamhet skall bedrivas effektivt och rationellt, men ekonomiska styrmedel för företag passar inte inom rättsväsendet. Rättssäkerheten och kravet på mänsklig värdighet omöjliggör detta. Vi ser i dag ett rättsväsende i förfall, mycket beroende på regeringens okänslighet när det gäller att hantera rättsväsendets olika känsliga instrument. Regeringens politik inom rättslivet har under innevarande mandatperiod präglats av ryckighet och planlöshet. Säkerligen har en övergripande syn förelegat, men verkligheten har kanske inte kunnat hanterats på ett sätt som överensstämt med planerna. Under alla förhållanden har en stor olust och osäkerhet spritt sig inom rättsväsendet, och detta är inte bra. En offentlig strategi borde tas fram och i största möjliga utsträckning förankras brett. Man bör inte göra allvarliga ingrepp i domstolsväsendet, åklagarväsendet eller polisen utan en mycket stor samstämmighet, och även med ett mycket långsiktigt perspektiv. Avslutningsvis vill jag nämna något om rättshjälpskostnaderna. Jag blir mer och mer orolig för att den här rättshjälpsreformen inte kommer att bli så bra. Det känns som om människor kommer att komma i kläm. Människor som behöver komma till sin rätt får inte rätt. Därför har jag anslutit mig till Miljöpartiets inställning att här måste det ske en utvärdering snabbt. Det är just stramheten i kravet i tidspreciseringen som är värdefull. Under mandatperioden har vi i utskottet gjort olika påpekande under tidens gång, men det har hanterats litet si och så av regeringen. Rent allmänt sett krävs det en litet mer skarp respons på de krav som utskottet ställer.

Fru talman! Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka tryggheten. För att klara detta krävs ett moderniserat och effektivare rättsväsende. Det är bl.a. mot den bakgrunden som Socialdemokraterna nu ökar insatserna inom rättsväsendet med ca 1 miljard kronor under de närmaste åren. Av den ökningen går huvuddelen till att förstärka polisens verksamhet. Närpolisreformen fullföljs och ny teknik och nya effektiva arbetsmetoder utvecklas. En förutsättning för att vi skall kunna hålla tillbaka brottsligheten är att vi främjar en god social utveckling och att vi genom tidiga insatser motverkar missbruk och utslagning. Men den rena brottsbekämpningen har naturligtvis också stor betydelse. Därför krävs det också insatser mot bl.a. vardagsbrottsligheten, våldet, drogerna, fiffel och organiserad brottslighet. Närpolisreformen har en central betydelse för våra möjligheter att få ned vardagsbrottsligheten. Polisen skall finnas på de platser och de tider där brott begås. New York är långt ifrån ensamma om att pröva nya metoder. Vi har Eskilstuna, Kalmar och många andra orter där polisen och övriga myndigheter gör mycket fina insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna. Arbetet med det nationella brottsförebyggande programmet går vidare och inriktas nu på att mobilisera kommunerna till att utarbeta lokala brottsförebyggande program och inrätta brottsförebyggande råd. Vi måste göra just det som polisen gör i dag, nämligen att gå från ett rent reaktivt agerande i kampen mot brottsligheten till ett proaktivt och mer problemorienterat arbetssätt. Alla som kan påverka brottsligheten skall involveras, polis, skola, socialtjänst, föreningar, företag, enskilda och familjer. Vi måste också bli bättre på att bekämpa våldet. Tusentals drabbas varje år, och dessutom är rädslan för våld i sig ett stort problem. I storstäderna och en rad andra orter har polisen och de sociala myndigheterna gjort fina insatser för att kartlägga och analysera våld, drogmissbruk och främlingsfientlighet. Nu måste vi gå vidare med rent konkreta åtgärder för att minska gängkriminaliteten och användningen av våld var helst det förekommer i vårt samhälle. När unga begår brott måste regler och insatser vara snabba och tydliga. Vi socialdemokrater kommer att föreslå en ny påföljd för unga. Överlämnande till socialtjänsten måste ges ett tydligare innehåll, och domstolens inflytande över påföljden måste öka. Verksamhet med familjerådslag och medling skall stimuleras och utvecklas som metoder för att förhindra att ungdomar begår nya brott. Det behövs också samlade insatser mot våldet. Det behövs särskilda krafttag mot det våld som riktas mot kvinnor. Regeringen kommer inom kort att lägga fram en särskild kvinnovåldsproposition. Den handlar om en rad åtgärder för att förbättra berörda myndigheters arbete med dessa frågor, men den handlar också om att skärpa lagstiftningen. Ett särskilt fridsbrott införs, könsköp förbjuds, våldtäktsbrottet utvidgas och sexualbrottsbestämmelserna ses över. All hantering av barnpornografi förbjuds. Fru talman! Oroande tecken finns på att alltfler ungdomar prövar narkotika och att alltfler är mer välvilligt inställda till narkotika. Detta måste tas på största allvar. Vi måste förstärka kampen mot drogerna i samhället. Det krävs mer information och utbyggda förebyggande insatser. Polisen måste ingripa både mot de stora narkotikahajarna och mot gatulangningen. En principiell nollgräns för droger i trafiken skall införas. Och landets fängelser skall vara fria från narkotika. Regeringen utarbetar för närvarande en strategi och handlingslinjer för de närmaste årens narkotikapolitik. Vi behöver alla aktivt medverka till en förstärkt opinionsbildning mot det ökade drogmissbruket. De liberaliseringssträvanden som drivs här i landet och utomlands i en del länder inom EU måste vi motarbeta med kraft och konsekvens. Jag tycker att det är mycket glädjande att det råder en bred enighet i Sveriges riksdag om en restriktiv narkotikapolitik - den traditionella svenska narkotikapolitiken. Jag tror det behövs i dessa dagar när alltfler börjar tala sig varma för en liberalisering av narkotikapolitiken även i Sverige. Fru talman! Vi måste också bli bättre på att bekämpa fiffel och organiserad brottslighet. Vi måste sätta åt dem som fifflar och de som lever på storskalig brottslighet. Det gäller bl.a. ekonomisk brottslighet, s.k. mc-brottslighet och internationella brottssyndikat av maffiatyp. Ett femtiotal åtgärder har hittills satts i gång inom ramen för regeringens särskilda aktion mot den ekonomiska brottsligheten. Under 1998 inrättas den nya ekobrottsmyndigheten. I nästa års budget avsätts särskilda medel för att skärpa kampen mot den mcrelaterade brottsligheten. Straffet för hot mot vittnen har skärpts kraftigt. Det övervägs också om vi skall kriminalisera aktivt deltagande i organisationer som ägnar sig åt brottslig verksamhet. Inom kort får vi förslag om datoriserade förspaningsregister och DNA-register och möjligheterna till hemlig avlyssning, buggning, utreds. Allt detta syftar till att vi bl.a. skall bli bättre på att förhindra och bekämpa den mycket grova brottsligheten, en brottslighet som allt oftare visar sig ha internationell anknytning. Påföljdssystemet ses över. Halvtidsfrigivningen för grova brottslingar, som aldrig avskaffades av den borgerliga regeringen, skall nu avskaffas. Fru talman! Sedan tre år pågår ett omfattande arbete med att reformera rättsväsendet för att det skall bli effektivare och för att vi på ett bättre sätt skall förhindra och klara upp brott. Genom förslag för att stärka välfärdssamhället, minska arbetslösheten och reformera viss kriminallagstiftning skall vi öka möjligheterna att uppnå de kriminalpolitiska målet att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kriminalpolitiken kan inte ses isolerad. Den måste för att vara verkningsfull präglas av en helhetssyn och ingå som en del av den sociala välfärdspolitiken. Den hårdhänta budgetsaneringen som har varit nödvändig för att få ordning på Sveriges ekonomi har inneburit att vi har tvingats att vidta en rad åtgärder som inte har varit bra ur ett välfärdsperspektiv. Nu kan vi dock se ljuset i tunneln. Vi kan numera betala för oss med egna pengar. Staten kan under de närmaste åren ge kommuner och landsting kraftigt ökade statsbidrag för att bygga ut vården, omsorgen och utbildningen. På det sättet håller vi samman politiken. Vi skapar förutsättningar för att öka tryggheten för barn och ungdomar under uppväxttiden. Vi skapar förutsättningar för att kommuner och landsting skall kunna hjälpa människor som hamnar i kläm. Vi ser till så att välfärdspolitiken också blir ett stöd för målet att bekämpa brottsligheten. Rolf Åbjörnsson uttryckte sig, tycker jag, på ett för honom drastiskt sätt. Han sade att socialdemokratisk välfärdspolitik är grogrunden för en våldsam ökning av kriminaliteten under efterkrigstiden. Jag måste säga att jag tycker att det var överord. Rolf Åbjörnsson och jag hade tillfälle att bevista New York för ett tag sedan. New Yorks politik har knappast präglats av en socialdemokratiskt välfärdspolitik. Men kriminaliteten och brottsligheten i det samhället är ju betydligt högre än i det svenska samhället. Det är tvärtom så att den socialdemokratiska välfärdspolitiken har gjort att Sverige har haft en något mindre brottsutveckling än vad man har haft i många andra länder som har haft större sociala skillnader, större sociala motsättningar och sämre förhållanden för barn och ungdom. Kriminalpolitiken måste bygga på en helhetssyn. Det går inte att enbart med polisresurser, straff och krav på hårdare tag bekämpa brottsligheten. Man måste också se till brottslighetens orsaker och vara hård mot de faktorer som gör att människor begår brott. Det är utifrån den helhetssynen som utskottsmajoriteten argumenterar i sitt betänkande. Visst är familjen viktig, som Rolf Åbjörnsson säger. Det håller jag verkligen med om. Men vi har olika förutsättningar här i livet. Vi föds utifrån olika förhållanden, ibland i splittrade familjer, ibland i familjer som har stora missbruksproblem. Därmed måste vi också driva en välfärdspolitik som gör att vi stärker de barn och ungdomar som har en särskilt utsatt situation. Det är det sammanhållna perspektivet som man inte får glömma bort i den kriminalpolitiska debatten. Kriminalpolitiken är en del av välfärdspolitiken. Både välfärdspolitik i form av åtgärder för att öka den sociala tryggheten och kriminalpolitiska åtgärder måste gå hand i hand om vi skall vara framgångsrika i vår brottsbekämpning.

Fru talman! Jag vill ställa några frågor i anslutning till Lars-Erik Lövdéns anförande. Halvtidsfrigivningen slopades vad gäller straff upp till ett år av den borgerliga regeringen. Sedan påbörjades en utbyggnad av våra fängelser för att även de för längre tid dömda skulle kunna omfattas av tidigast tvåtredjedelsfrigivning. Nu säger Lars-Erik Lövdén att socialdemokraterna helt skall avskaffa halvtidsfrigivningen, vilket vi är positiva till. Samtidigt görs kraftiga besparingar och fängelser stängs. Stångbyanstalten stängs, Tidaholmsanstalten förlorar 64 platser. Var skall då de som icke längre skall omfattas av halvtidsfrigivningen sitta av sin tid? Det andra som Lars-Erik Lövdén tar upp är frågan om narkotika. Där är vi vad gäller målen helt överens. Lars-Erik Lövdén nämnde att informationen skall ökas. För ett och ett halvt år sedan utlovade socialministern på en fråga från mig att man skulle skapa förutsättningar för bättre information till föräldrar. Efter ett och ett halvt års tid har ingenting hänt. Innebär Lars-Erik Lövdéns uttalande att man nu konkret kommer att göra något i denna del? Vidare säger Lars-Erik Lövdén att landets fängelser skall bli narkotikafria. Hur skall detta gå till i praktiken? Socialdemokraterna har ju sagt nej till de förslag som vi moderater bl.a. har lagt fram, om att ytterligare hindra möjligheten med exempelvis helt bevakade besök. Slutligen säger Lars-Erik Lövdén att polisen skall få en förstärkning med över 800 miljoner. I själva verket är det en bestående förstärkning med 157 miljoner. Om Lars-Erik Lövdén genom ett treårigt avtal får en löneökning med 2 % och dessutom tillfälligt får en hel extra månadslön som motsvarar ungefär 8 %, skulle Lars-Erik Lövdén då säga att han får en löneökning på 14 %? Det är ju så Lars-Erik Lövdén och socialdemokraterna uttrycker sig när det gäller förstärkningen till polisen.
Fru talman! Först till halvtidsfrigivningen. När den borgerliga regeringen tillträdde 1991 fanns det ett utkast till en lagrådsremiss om avskaffande av halvtidsfrigivning, som var förberett av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Gun Hellsvik valde att gå fram med ett förslag som innebar att man avskaffade halvtidsfrigivningen för de korttidsdömda, men behöll den för de långtidsdömda. Under vår oppositionstid mellan 1991 och 1994 krävde vi att man skulle avskaffa halvtidsfrigivningen helt och hållet. Nu kommer regeringen att under nästa år lägga fram ett förslag om att avskaffa halvtidsfrigivningen även för de långtidsdömda. Då frågar Gun Hellsvik: Kommer det att finnas plats på anstalterna för det? Ja, det är alldeles givet att det kommer att finnas plats på våra kriminalvårdsanstalter för att ta emot vistelser under längre tid till följd av avskaffande av halvtidsfrigivning. Beläggningen i dag är utomordentligt låg på anstalterna bl.a. som en följd av att vi har infört en rad alternativa påföljder där vi delvis har varit överens, t.ex. när det gäller elektronisk övervakning. Polisens resurser ökar kraftigt under de kommande åren. För 1998 ökar de med 440 miljoner. Det möjliggör för oss att anställa de 400 polisaspiranter som går ut nu och att återuppta polisutbildningen.
Fru talman! Jag kan inte uppfatta det på annat sätt än att det är socialdemokraternas gamla förslag när det gäller slopande av halvtidsfrigivningen som rimligen skall komma tillbaka. Lars-Erik Lövdén kanske kan påminna sig om att det förslag som då fanns från socialdemokratisk sida innebar att fler inte skulle sitta samtidigt i fängelse eftersom man i stället för halvtidsfrigivning skulle ha en frigivningspermission så att de dömda ändå inte skulle sitta längre i fängelse. Med de inskränkningar och de nedläggningar som nu äger rum kan det nya förslaget inte innehålla någonting annat heller. När det gäller förstärkningen till polisen är det ju så, Lars-Erik Lövdén, att den bestående förstärkningen är 157 miljoner. Men tydligen räknar Lars-Erik Lövdén på ett annat sätt. Han lägger samman för de kommande åren. Det innebär rimligen att när vi riksdagsmän nästa gång får förhöjt arvode kommer Lars Erik Lövdén att lägga samman denna förhöjning månad för månad, år för år, och när medierna frågar om vår höjning kommer Lars-Erik Lövdén att tala om att vi får en höjning på ungefär 75 000 kr.
Fru talman! Vi skall kanske inte ägna oss åt för mycket sifferexercis när det gäller polisanslaget. Det kommer en särskild polisdebatt litet senare på dagordningen. Jag måste ändå upprepa vad Ingbritt Irhammar sade i sin replik. Vi har genomfört besparingar sammanlagt inom polisväsendet på 790 miljoner kronor fram till förra budgetåret. Därutöver har inga besparingar genomförts. Nu ökar vi ramen för Polisens anslag med 440 miljoner för det kommande budgetåret. Gun Hellsvik har varit med om 60 %, 500 miljoner kronor, av de besparingarna. Dem har vi varit politiskt överens om i den här kammaren. Gun Hellsvik kan väl inte inbilla sig att skillnaden, 290 miljoner, är avgörande för om det blir en god eller en dålig polisverksamhet när det totala anslaget till polisväsendet uppgår till 11 miljarder kronor. Jag tycker att Gun Hellsvik och moderaterna ute i landet nu vill frita sig litet från sitt ansvar när de för en argumentation innebärande att deras polispolitik skulle ge så mycket större resurser till polisväsendet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Lars-Erik Lövdén om vilken rättspolitisk strategi socialdemokraterna har. Jag gör det mot bakgrund av vår reservation nr 5, där vi efterlyser en ordentlig helhetssyn och vill ha en samhällsekonomisk analys av organisationsförändringar. Vi är inte emot sådana, men vi vill ha organisationsförändringar som leder till ett decentraliserat rättsväsende. Min fråga till Lars-Erik Lövdén är om er strategi går ut på ett centraliserat system för rättsväsendet. Jag ställer denna fråga mot bakgrund av att åklagarna avregionaliseras. Åklagarna har försvunnit från många platser där de tidigare fanns, och samarbetet med polisen är försämrat. Ett antal häkten har lagts ned, och nu ägnas ytterligare tid åt att transportera häktade långa sträckor. Vi har visserligen gemensamt decentraliserat närpolisverksamheten, vilket är bra, men nu genomförs centraliseringar av kriminalpolis, vakthavande befäl och annat på de nya stormyndigheterna, och det oroar oss i Centern väldigt mycket. Min fråga är om denna centralism är i linje med det som socialdemokraterna vill, eller kommer det att läggas fram förslag om att polismyndigheterna måste agera mera decentraliserat? Vi ser nu också förslag om nedläggning av tingsrätter, vilket vi är emot.
Fru talman! Den politik som under senare år har bedrivits inom rättsväsendet har ju gått ut på att rationalisera de administrativa rutinerna inom detta. Det ser man tydligt inom polisväsendet. Införandet av de större polismyndigheterna, som nu i nästan hela landet omfattar ett län vardera, innebär att de administrativa rutinerna och resurserna samordnas. Till det kommer dock att utbyggnaden av närpolisverksamheten ger en decentraliserad och lokalt förankrad polisverksamhet. Vi har nu i stort sett nått målen för utbyggnaden av närpolisverksamheten, som innebär att 30 % av polisverksamheten skall bedrivas som närpolisverksamhet. För de mest kvalificerade kriminalpolisiära uppgifterna finns det ett behov av mer slagkraftiga enheter på länsnivå. Utvecklingen går i två riktningar: en decentraliserad närpolisverksamhet, väl utbyggd i bostadsområdena, respektive en kriminalpolisverksamhet med kvalificerade inslag på länsnivå och en samordning av de administrativa resurserna. Det är inte, såsom Ingbritt Irhammar säger, fråga om en kraftig centralisering inom polisväsendet.
Fru talman! Jag nämnde inte bara polisverksamheten utan rättsväsendet som helhet. Jag har inget emot att de administrativa uppgifterna centraliseras. Jag tycker inte att det räcker att decentralisera närpolisverksamheten. Jag menar att det också behövs viss decentralisering av kriminalpolisverksamhet och av vakthavande befäl. Vi har som exempel Skåne län, där det nu verkligen ser bekymmersamt ut. Det gäller också åklagarväsendet, domstolsväsendet, häktena osv. Lars-Erik Lövdéns svar ger mig intrycket att det finns en centraliseringsstrategi i socialdemokraternas kriminalpolitik.
Fru talman! Nej, det finns ingen sådan centraliseringsstrategi. Däremot går det att uppnå effektivitetsvinster genom att centralisera de administrativa rutinerna. Kan man på det sättet åstadkomma administrativ rationalisering, skall man givetvis använda möjligheterna härtill. I det avseeendet tycks det inte råda några delade meningar mellan Ingbritt Irhammar och mig.
Fru talman! Kriminalpolitik är någonting väldigt svårt. Det är möjligt att jag har formulerat mig litet spetsigt, men det är ett faktiskt förhållande att socialdemokratin har lett Sverige sedan andra världskriget och att vi har en väldigt kraftigt ökad kriminalitet. Man har trott att man kan bygga bort kriminaliteten med hjälp av en omvärldsanalys. Jag tror inte på det utan menar att man måste föra in en annan dimension i sammanhanget. Jag tror inte på en välfärdspolitik som grundas enbart på ett materialistiskt synsätt. USA är på intet sätt något ideal för mig, tvärtom. Min och kristdemokraternas syn på kriminalpolitiken har inget att göra med att man inte skulle ta hänsyn till att människor har skiftande och besvärliga förhållanden och att de kan behöva samhällets stöd. Givetvis skall de få det på alla de sätt, men budskapet är att det inte räcker fullt ut.
Fru talman! Det är väl bra att Rolf Åbjörnsson nu modifierar sitt uttalande - jag tolkar det så - men jag tycker att han kan ta tillbaka det helt och hållet. När han från kammarens talarstol ger uttryck för uppfattningen att det är den socialdemokratiska välfärdspolitiken som har lett till den ökade brottsligheten är han naturligtvis helt fel ute. I hela den del av västvärlden där vi har ett statistiskt underlag har brottsligheten ökat kraftigt sedan 50-talet. Den har ökat mer i länder där de sociala skillnaderna är stora, där utslagningen är större, där människor lever under större otrygghet och där de sociala motsättningarna och spänningarna är starka. Där har vi en mer omfattande och framför allt mycket grövre kriminalitet, med större anslag av våld. Detta är fakta, Rolf Åbjörnsson. Det är klart att brottsligheten också i Sverige har ökat sedan 50-talet. Den har femdubblats till drygt en miljon brott om året. Det är naturligtvis en följd av många faktorer. Antalet tillfällen till brott har blivit fler. Också anonymiteten i storstadsområdena och segregationen har sin inverkan. Att hävda att det är välfärdspolitiken som har lett till den ökade brottsligheten är väl ändock att ta i. Jag tycker att Rolf Åbjörnsson skall ta tillbaka det uttalandet.
Fru talman! Jag vill ta upp narkotikabruket, vilket - som Lars-Erik Lövdén sade i sitt anförande - är ett ökande ungdomsproblem. Det är helt riktigt att vi i Sverige har en samsyn på detta, men hur länge till kan vi stå emot liberaliseringstendenserna ute i Europa med tanke på att det i Amsterdamfördragets artikel 129 står att det skall finnas en definition av narkotikabrott och att majoritetsbeslut skall tillämpas? Hur kommer detta att slå på narkotikasynen? Finns det över huvud taget möjlighet att ha en egen linje? Juristerna tvistar om hur artiklarna skall tolkas. Samtidigt finns Schengensamarbetet, där man inte har några gränskontroller. Tullen har inte de resurser som behövs. Transiteringarna av transporter är av ett helt annat slag. Det underlättar smuggling. Vilka möjligheter finns? Är loppet på något sätt kört? När man ser det som kommer i EU-samarbetet får man nästan den känslan. Har socialdemokraterna studerat det här problemet?
Fru talman! Den nationella strafflagstiftningen ligger utanför EU:s domäner. Vi kan själva utforma vår strafflagstiftning. Det är fullt möjligt för oss att upprätthålla den svenska restriktiva narkotikapolitiken även inom ramen för ett EU-samarbete. Vad man kan känna oro för - och där delar jag Kia Andreassons uppfattning - är de allmänna liberaliseringssträvanden som förekommer ganska brett ute i Europa och vilka konsekvenser de har för en mer sammanhållen narkotikapolitik i Europa. Det är klart att Sverige blir ett mer utsatt land om många andra länder öppnar för en legalisering av vissa droger. Det i sig är ett hot även när det gäller narkotikabruket i Sverige. Jag menar att det är fullt möjligt att upprätthålla en restriktiv svensk narkotikapolitik med nuvarande narkotikastrafflagstiftning även inom ramen för ett
Fru talman! Strafflagstiftningen i sig kan vi kanske få behålla. Men också där finns en strävan efter att få samma bestämmelser. Det är oerhörda krafter som verkar med stor intensitet. När det gäller just definitionen av narkotikabrott vet vi att innehav för eget bruk ute i Europa inte är något som rättsväsendet över huvud taget ingriper mot. Om det skulle bli en överordnad bestämmelse, och vi skulle få rätta oss efter den definitionen, kommer det att inverka på vår narkotikapolitik. Då har dessa krafter tagit över, vilket är på väg. Det föregår en intensiv lobbyverksamhet i EU parlamentet, och även en lobbyverksamhet för att påverka den FN-deklaration som finns och göra den liberalare.
Fru talman! Det är då än viktigare att vi i Sveriges riksdag och på de sätt vi kan arbeta internationellt hävdar den svenska narkotikapolitikens fundament. Vi måste se till att vi blir motkrafter mot de liberaliseringssträvanden som finns inom delar av Europa. De har tyvärr också ibland börjat göra sig gällande i Det är bra att vi har en samsyn när det gäller narkotikapolitiken i Sverige. Vi måste blir aktivare internationellt för att också verka för den politiken.
Fru talman! Det gäller hur majoritetsbesluten kommer att utformas. Blir det majoritetsbeslut blir lagarna överordnade de svenska, och då kan vi inte göra någonting. Det är där den stora faran ligger.

Fru talman! Det är en viktig debatt som riksdagen i dag för om det svenska rättsväsendet. Det är med en viss förvåning som jag noterar att det är så pass tomt i kammaren och att det till yttermera visso inte är någon från departementet som tycker att det är värt att avlyssna denna debatt. Jag beklagar det. Jag är inte övertygad om att det skickar rätt signal ut från detta hus till den allmänhet som i dag känner att debatten om rättssamhället, eller rättssamhällets upplevda förfall, är en väldigt central fråga för människor och tryggheten. Det är som vi moderater ser det viktigt - och jag tror att det är en uppfattning som kan delas av de flesta - att de olika länkarna i kedjan i rättssamhället verkligen griper in i varandra och är väl avvägda så att kedjan fungerar. En kedja är som bekant aldrig starkare än sin svagaste länk. Man kan diskutera detta utifrån flera perspektiv. Det är viktigt utifrån ett klientperspektiv att man får sin sak prövad och utredd, skulden bedömd och dömd. Detta måste ske effektivt och på ett rättssäkert sätt. Det är viktigt utifrån ett medborgarperspektiv att människor upplever att rättssamhället fungerar. Det är också viktigt utifrån ett resurshushållningsperspektiv att rättskedjan fungerar effektivt och rättsäkert och att man använder pengarna på ett riktigt sätt. Polisen är självfallet en av dessa länkar, och en viktig sådan. Det är den mest publika delen av rättskedjan. I dagens debatt ägnas väldigt stor uppmärksamhet åt hur polisen fungerar, inte fungerar eller inte påstås fungera. Från moderat sida känner vi en oro för den här debatten. Det beror inte på att medierna granskar. Det är det öppna demokratiska samhällets adelsmärke att granska polisen. Det finns saker som tål att kritiseras och bör kritiseras. Men debatten har utvecklats till någon form av klappjakt där i stort sett allting är felaktigt. De enskilda polismännen ute på fältet får klä skott för verkliga och påstådda brister. Det skapar en olustkänsla som inte förstärker möjligheterna att förbättra polisen, oaktat vilka resurser vi tillför den. Det är också viktigt att den politiska ledningen, som den högsta i landet, och som inte är företrädd i den här debatten, inte undsläpper sig signaler och uttalanden som skapar än större problem ute på fältet. Det är ingen tvekan om hur vi från Moderata samlingspartiet uppfattar regeringen, Socialdemokraterna och Centerpartiet - eftersom man biträder de resursramar som nu är väsentligt mindre än vad vi föreslår från moderat sida. Vi anser att regeringens politik aktivt har bidragit till denna utveckling. Det är en politik som karakteriseras av dragspelets konst när det gäller att öka och dra ned anslag. Från moderat sida har vi, som Gun Hellsvik tidigare har sagt, föreslagit en helt annan ram för de kommande tre åren. Det är viktigt att man har ett flerårsperspektiv. Det går inte att rätta till de brister som jag tror att vi alla är överens om finns på något enstaka år, utan det krävs många saker. Flera talare har varit inne på detta. Det är nödvändigt att man har detta något längre tidsperspektiv. Det gäller att bryta den onda cirkel som vi i dag har och som man upplever ute på fältet i poliskåren på alla nivåer, vågar jag påstå. Det är en ond spiral som på något sätt utvecklar en form av håglöshet. Det är en bristande tilltro till förmågan att jobba, och en bristande tilltro till ledningen. Det är inte bra. Vi måste bryta den utvecklingen och få den goda utvecklingens spiral i stället. Från vår sida har vi grundinställningen att all brottslighet skall bekämpas. Det låter ganska självklart. Men man kan ställa det mot diskussionen om att man måste prioritera det ena och det andra. Utskottet väljer i sin text - och det finns i och för sig en stor enighet om det - att prioritera ett otal brottstyper. Man kan litet grand fråga sig vad det är som vi inte prioriterar. När man talar så mycket om att prioritera vissa brottstyper leder det fram till frågeställningen: Vad är det vi inte prioriterar? De människor som blir utsatta för den typ av brott som inte prioriteras kommer att fundera över samhällets reaktion på detta. Jag tror därför att det är viktigt att gå tillbaka till något som man kan kalla på många sätt, och som man t.ex. i New York har valt att kalla för nolltolerans, dvs. att all brottslighet skall bekämpas. Det är en central fråga. Den attityden är djupt förankrad i rättsmedvetandet hos människor ute i samhället. Vi kan från moderat sida sammanfatta strategin för polisen i några punkter. Vi måste förebygga och förhindra vardagsbrottsligheten, stoppa nyrekryteringen till brottsligheten och uppmärksamma de unga i 10-15-årsåldern. Flera tidigare talare har varit inne på detta. Där spelar närpolisen och uppbyggnaden av en väl fungerande närpolis en central roll. Det är då viktigt att den under dessa år får resurser att byggas upp i samspel med skola, föreningsliv och andra myndigheter. Här vill jag också understryka vikten av norm och värdesystemet. Vi kan fylla samhället med poliser om vi inte får ett väl fungerande norm och värdesystem som inre kompass. Vi behöver föra en intensifierad kamp mot den kvalificerade och organiserade gränsöverskridande brottsligheten. Vi behöver se till att brottsuppklarningsprocenten förbättras. Det kräver en kvalificerad utredningsverksamhet, men den lider av stora brister genom de avgångar som skett. De neddragna ramarna har definitivt aktivt medverkat till bristerna genom att skapa ett flöde av uppsägningar. Vi behöver också se till att polisen får ett administrativt stöd när det gäller t.ex. organisation. Det är fråga om ett rent och krasst administrativt stöd. Det finns i dag stora farhågor inför uppsägningen av civilanställd personal. Det görs för små satsningar på datautveckling, både av hårdvara och av mjukvara. Man kommer aldrig att få ett effektivt fungerande system inom polisen om man inte skapar detta, vilket också kräver resurser. Vi behöver se till att man nyrekryterar, och det förutsätter polisutbildning. Från moderaternas sida konstaterar vi att de stora neddragningarna i polisutbildningen kommer att innebära stora brister under de kommande åren. Fru talman! Domstolarna ingår också som en väsentlig del i rättskedjan. Deras uppgift är självfallet att på ett effektivt och rättssäkert sätt skipa rätt. Även på detta område finns påtagliga brister. Det redovisas klart och tydligt i budgetpropositionen. I förvaltningsdomstolarna finns påtagliga brister. Omloppstiderna är oacceptabla, och ett antal förhållanden beskrivs i propositionen som oacceptabla. Det är jag som använder ordet oacceptabelt, men det visar min och Moderata samlingspartiets värdering av budgetpropositionens beskrivning av tillståndet i domstolarna. I vårt ursprungliga förslag tillförde vi domstolarna ungefär 200 miljoner kronor under en treårsperiod - även här krävs en viss långsiktighet. Regeringen gör i princip ingenting tillsammans med Centerpartiet. Man talar om att budgeten kommer att överskridas både det ena och det andra året, och man avser att komma tillbaka senare, inför 1999. Man påstår att anledningen till eländet är att riksdagen har förkastat förslaget om att dra ned antalet nämndemän och förslaget om prövningstillstånd i hovrätterna. Så riksdagens uselhet att inte gilla regeringens förslag tar man till intäkt för att det inte fungerar. Man har inga konkreta förslag om att rätta till bristerna med långa omloppstider. Jag tror det var Siw Persson som i sitt inledningsanförande nämnde att människor får vänta flera år i vissa typer av mål. Detta är enligt vår uppfattning helt oacceptabelt. Jag skulle vilja fråga Göran Magnusson: Varför denna senfärdighet från regeringens sida? Tycker han att det är acceptabelt att människor skall behöva vänta så länge på att få sin rätt prövad? Är det förenligt med en god funktion i rättssamhällets rättskedja? Det finns även andra saker man kan göra för att få domstolsväsendet att fungera bättre. Vi har lagt fram en del förslag som återfinns i ett antal reservationer. Det gäller bl.a. åtgärder för att minska antalet inställda huvudförhandlingar. Vi tycker också, fru talman, att det är rimligt att riksdagen ger klara signaler om hur viktig nämndemännens uppgift är. Vi föreslår att man höjder deras arvoden. Nämndemännen åtnjuter i dag 300 kronor. Det är inte många kommunala församlingar där man bara får 300 kronor för sitt arbete. Varför skall man då låta dessa människor som har att skipa rätt få dessa dåliga villkor? Det är helt oacceptabelt. Jag skulle vilja fråga t.ex. Ingbritt Irhammar, som också tydligen anser att man inte skall ge mer pengar till detta, varför hon tycker det är rimligt att nämndemännen inte får en skälig ersättning för dessa kvalificerade uppgifter. Om Göran Magnusson vill stödja henne är jag självfallet intresserad av att lyssna på honom. När det gäller domstolarna finns det avslutningsvis anledning att fråga sig vad Domstolskommittén egentligen sysslar med. Det har försports att den nu skall få ytterligare förlängd tid. Med den politikens logik som finns är det naturligt att den utsträckta tiden gäller fram till efter valet. Vad är det som Göran Magnusson tänker kreera inom ramen för Domstolskommittén och skapa majoritet för, som inte går att presentera före valet? Det vore intressant att få den frågan utvecklad. Fru talman! Andra moderater kommer att belysa frågan om åklagarna och ytterligare frågor om polisen. Det finns dock ett par saker som jag mycket kort skulle vilja avsluta med. Det är glädjande att utskottet samfällt efter litet funderande har fått en klar skrivning om insatserna för oljebekämpning i Östersjön. Vi noterar det arbete som pågår i Regeringskansliet, men vi tycker att det går för långsamt. Vi utgår från att en proposition kan föreläggas riksdagen före 1998 års utgång. Det vore utomordentligt bra. Det har tagit för lång tid, men vi får vara nöjda med att vi kunnat pressa regeringen fram till detta. Samtidigt efterlyser vi en klar strategi för miljöbrottsbekämpningen: kompetensutveckling, myndighetssamverkan och återigen ekonomiska ramar. Med detta, fru talman, vill jag biträda yrkandet om bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Polisen har en nyckelroll i arbetet att motverka och stävja våldstendenser i samhället. Den förebyggande verksamheten är speciellt viktig och måste prioriteras. Det är mycket viktigt att människor kan lita på att polisen finns till hands. Polisens närvaro verkar i hög grad brottsförebyggande och skapar förtroende mellan polis och allmänhet. Men tyvärr har utvecklingen gått åt ett annat håll, vilket vi varit inne på tidigare. I medierna rapporteras dagligen om hur allt färre brott klaras upp, och detta beskrivs också i budgetpropositionen. Polisen hinner inte utreda alla fall. Uppklarningsprocenten är mycket låg. Mindre än 10 % av anmälda stölder och inbrott klaras upp, och denna andel sjunker dessutom stadigt. Polismyndigheterna prioriterar bekämpningen av våldsbrott, men den s.k. småbrottsligheten försummas i alltför stor utsträckning. Åklagarna lägger ned alltfler fall, och domstolarna får följaktligen färre mål att handlägga. Det är mot den bakgrunden det känns så viktigt att polisen nu tillförs ökade resurser. Som jag tidigare påtalade kommer ju polisen att tillföras förstärkningar med sammanlagt 862 miljoner kronor under de tre kommande budgetåren. Dessa medel skall främst användas till att finansiera anställning av 400 nya poliser, vidareutbildning, bekämpning av mcbrottslighet och modernisering av datatekniken. Vi har från Centerpartiets sida i ett särskilt yttrande framfört att det är viktigt att de ytterligare resurser som polisen nu tillförs fördelas så att balans uppnås mellan civilanställd personal och polispersonal. I dag fördelas de polisiära resurserna enligt en modell som i korthet innebär att länsramarna beräknas efter invånarantalet i länen. Hänsyn tas sedan också till storstädernas särskilda behov, särskilda arbetsuppgifter i länet som t.ex. tunnelbevakning, fjällräddning eller sjöpolisverksamhet. Men i dag finns ingen särskild faktor som tar hänsyn till glesbygden. Vi i Centerpartiet har länge menat att man vid medelstilldelning till polisen ute i landet även bör ta hänsyn till de problem som finns i glesbygd, bl.a. långa avstånd och lång utryckningstid. Därför yrkar jag bifall till reservation 8, där detta behandlas. I reservation 10 menar vi att närpolisverksamhet alltid bör prioriteras, även i för polisen kärva tider. När det gäller polisens förändrade arbetsmetoder och de erfarenheter som finns att ta till vara i New York, vill vi särskilt betona att de erfarenheter som finns i vårt land, t.ex. i Eskilstuna och Kalmar, är lättare att överföra. Så sent som i höstas vid motionsskrivandet krävde Ibland kan det gå väldigt snabbt att få sina önskemål tillgodosedda. Nu har direktiv för en sådan här utredning tagits fram, och man har börjat utse ledamöter som skall sitta i utredningen. En sådan här utredning är väldigt viktigt. Den kan nämligen ge svar på om det brister i effektiviteten, och om det kan bli en bättre polisverksamhet genom en effektivare polisorganisation - vilket jag tror - eller om det saknas ytterligare resurser. Skulle det vara så får vi ta hänsyn till detta senare, och öka på resurserna till Polisen ytterligare. Detta har vi också påtalat i Centerpartiets motion. I reservation 15 har vi påtalat att omorganisationen av den fasta åklagarverksamheten gjort att åklagarna har försvunnit från ett stort antal platser. Detta var vi också inne på och diskuterade i den förra debatten. Det har inneburit försämrat samarbete mellan polis och åklagare och en försämrad verksamhet och service till allmänheten. Detta tycker vi är mycket olyckligt. I reservationen har vi därför uttalat att polis och åklagare bör finnas kvar på samma platser som i den förra organisationen. I reservation 21 påtalas att miljöbrottsligheten i många fall är en form av ekonomisk brottslighet. Bekämpandet av miljöbrott kräver en stor kompetens och en avancerad organisationsstruktur. Enligt reservanternas mening faller det sig därför naturligt att denna typ av brottslighet och dithörande brott, även vad gäller handeln med djur och växter, i framtiden skall handläggas av den nya Ekobrottsmyndigheten när det är fråga om grövre mål. Fru talman! När det gäller ersättning till nämndemän kan jag bara instämma i vad Anders G Högmark framhåller, nämligen att nämndemännen gör ett fantastiskt arbete och att de 300 kr som de får varje gång är ett väldigt lågt belopp. Centerpartiet önskar - och det framhålls också från majoritetens sida - att arvodet bör höjas snarast möjligt. Jag vet inte varför Anders G Högmark tar till sådana brösttoner. Moderaternas reservation är nämligen väldigt svag, och det som sägs där är i stort sett samma sak som majoriteten säger. Moderaterna har ju inte finansierat någon höjning av nämndemännens ersättning! Mot bakgrund av att Anders G Högmark låter så indignerad är det konstigt att det bara står så här i Moderaternas reservation: "Med hänsyn till det viktiga och krävande arbete som utförs av nämndemän bör deras arvoden höjas väsentligt." Ja, det tycker vi alla! Sedan står det: "Regeringen bör beakta vad vi anfört i det kommande budgetarbetet." Ja, det tycker alla andra i utskottet också! Men Moderaterna har ju inte finansierat någonting. Det har inte vi i Centerpartiet heller kunnat, och därför har vi ingen reservation. Däremot har vi en reservation som gäller följande. Nämndemän i länsrätt får arvode med 300 kr per dag för förberedelsearbete. De behöver läsa in sig på de mål de skall delta i. Enligt vad regeringen har uttalat i propositionen om domstolssammansättning skall nämndemän i kammarrätt erhålla motsvarande ersättning. Nämndemän i hovrätt får däremot endast ersättning för sammanträdesdagar i hovrätten. Enligt Centerpartiets mening är denna skillnad omotiverad. Även nämndemän i hovrätt måste ju inför ett måls avgörande läsa tingsrättens dom och vissa handlingar i målet. Detta förberedelsearbete bör ersättas på motsvarande sätt som gäller för nämndemän i förvaltningsdomstol. Därmed stöder vi i Centerpartiet utredningen om domstolssammansättning. Däremot är reservationen svag, eftersom inte vi heller har finansierat detta. Men vi tycker att den här principen skall gälla i framtiden, och det är vi ensamma om att ha uttalat. I reservation 26 framhåller vi att tyngdpunkten i rättsskipningen bör ligga i första instans och att överprövning, inte omprövning, skall vara den andra instansens uppgift. Reservation 28 gäller antalet tingsrätter. En utgångspunkt för det fortsatta arbetet med domstolsorganisationen måste vara att antalet orter där det finns tingsrätter förblir oförändrat. Det är Centerns syn på ett decentraliserat domstolsväsende. Vi tycker att domstolarna har en regionalpolitisk betydelse. De är av allmän betydelse för orten och regionen. De skapar sysselsättning, men framför allt ger de samhällsservice av såväl privat som offentlig natur. Det finns anledning att befara att nedläggning av mindre tingsrätter medför negativa samhällsekonomiska konsekvenser utan att för den skull medföra några besparingar för rättsväsendet. Vid nedläggningar måste man nämligen räkna med att resekostnader för bl.a. advokater och nämndemän för inställelse vid förhandlingarna blir högre. Vidare finns det risk för att längre resvägar för parter och vittnen kan öka antalet inställda förhandlingar. Nedläggning av mindre tingsrätter kan också leda till minskning av den juridiska kompetensen på orten. Över huvud taget kan det ifrågasättas om större domstolar är mer effektiva än mindre domstolar i sitt dömande. Jag vill ställa en fråga till Anders G Högmark. Det finns moderater som reser runt i landet och talar om att de skall bevara de små tingsrätter som de besöker. Som ett exempel kan jag nämna Anders G Högmarks kollega Maud Ekendahl, som har varit vid Klippans tingsrätt och lovat att hon skall arbeta för att den skall vara kvar. Men moderater och folkpartister är ju de enda som i en reservation har uttalat att de kan tänka sig att lägga ned ett visst antal tingsrätter. Det skall dock inte vara någon omfattande nedläggning. Min direkta fråga till Anders G Högmark blir alltså: Tänker Moderaterna värna om Klippans tingsrätt? Det kan jag lova att vi i Centerpartiet tänker göra. I reservation 29 påtalas att starka skäl talar för att de s.k. sidoverksamheterna bör ligga kvar vid tingsrätterna. En renodling av domstolarnas arbetsuppgifter får betydelse för domstolsorganisationen genom att det underlag som behövs för en domstol försvinner. Det bör vidare framhållas att arbete med frågor om bouppteckningar, arvsskatt och inskrivning är av stor betydelse för utbildningen av tingsnotarierna och därmed för framtidens jurister. När det gäller inskrivningsväsendet vill vi i Centerpartiet framhålla att Lantmäteri och inskrivningsutredningen i sitt betänkande ansåg att inskrivningsmyndigheterna vid tingsrätterna fungerar väl. Utredningen ansåg att det finns samordningsfördelar bl.a. genom tillgången till tingsrätternas juridiska kompetens. I dag har samtliga tingsrätter tillgång till modern datateknik och står i direkt förbindelse med Centralnämnden för fastighetsdata i Gävle. Inskrivningsärenden handläggs i princip omedelbart. Att flytta inskrivningsväsendet till lantmäterimyndigheterna leder alltså till en onödig och dyrbar centralisering och medför inga effektivitetsvinster. En sådan förändring bör inte genomföras. Enligt min mening bör regeringen ge Domstolskommittén nya direktiv som går ut på att kommittén i sina överväganden skall utgå från att sidoverksamheterna skall vara kvar vid tingsrätterna.
Fru talman! I det landskap jag kommer ifrån, Småland, har vi lärt oss att man inte kan ha råd med allting. Med de knappa resurser människorna där har haft har de fått vrida och vända på slantarna. Tar man av något så får man avstå någonting annat. Detta borde också prägla riksdagen - kanske i högre grad nu än tidigare. Ingbritt Irhammar! Moderaterna har faktiskt resurser inom de ramar - som i och för sig har röstats ned - som var vår politiska viljeyttring. För att ta det konkreta exemplet med nämndemännen har Moderaterna redovisat ramar som skulle ge möjligheter att ge nämndemännen en som vi, och uppenbarligen också Ingbritt Irhammar, tycker skäligare ersättning för det ansvarsfulla och viktiga värv de uträttar. Skillnaden mellan oss moderater och centerpartisterna är att de inte har några pengar. De har prioriterat på ett annat sätt - och det respekterar jag. Jag respekterar när man säger att man inte har pengar eftersom det inte finns några. Men Centerpartiet har använt pengarna till något annat, och kan därför inte ge nämndemännen någon ersättningsökning. Herr talman! Centerpartiet har t.ex. i stället valt partistödet. Det är ju också behjärtansvärt från en partiexpeditionshorisont. Centerpartiet har också valt presstöd. I och för sig är väl det här ett gruppintresse, om man lyssnar på de nämndemän som företräder Centerpartiet. Men om man gjorde en enkät är jag inte säker på att nämndemännen tycker att det är någon särskilt rysligt klok prioritering. Herr talman! Jag konstaterar att Centerpartiet inte har några pengar till detta. Moderaterna har det. Ett av skälen till att Centerpartiet inte har det är att partiet satsat på just den typ av verksamhet som vi moderater tycker är något lägre prioriterad, nämligen presstödet och stödet till politiska partier.
Herr talman! Nu börjar Anders Högmark blanda ihop äpplen och päron, presstöd och ersättningar för nämndemän osv. Vi håller oss till den motion ni har väckt om rättsväsendet. Där finns ingen specificering av att ni vill höja nämndemännens arvoden så och så mycket och att det kostar så och så mycket. Det är väl bakgrunden till att ni har varit så vaga i er reservation och ber regeringen återkomma med förslag. Ni kunde ha visat exakt hur det här skulle kunna finansieras, men det har ni inte gjort. Såvitt jag förstår är detta mest röstfiske. Jag fick inget svar från Anders Högmark: Jag tycker att man bör ha en enhetlig linje inom sitt parti. Om en ledamot lovar att Klippans tingsrätt - en av de minsta - inte skall läggas ned, kan väl Anders Högmark säga om det är Moderaternas linje eller ej. I reservationen har ni sagt att ni kan tänka er en nedläggning av vissa tingsrätter. Ni har inte sagt hur många, men att det inte skall vara något omfattande. Jag är förvånad över att ni redan i dag accepterar principen av en nedläggning av tingsrätter. Jag undrar vilka det skall vara. Skall det vara de med tre domare eller färre? I så fall kan inte Klippans tingsrätt bevaras. Jag önskar svar på det här området.
Herr talman! Ingbritt Irhammar säger att jag blandar äpplen och päron. Jag tror att det är viktigt att vi i riksdagen inte bara sitter här i tårtbiten i dag utan att vi ställer de satsningar som vi nu gör eller inte gör på utgiftsområde 4 om rättsväsendet mot andra åtaganden som vi vill eller inte vill ha. Det handlar om att väga samman helheten. Då kan jag enkelt konstatera att vi moderater avdelar mer pengar till rättsväsendet. Centerpartiet avdelar mindre pengar. Jag konstaterar att ni gör den värderingen. Jag beklagar om detta är ett utslag för att ni har fått ge upp inför Socialdemokraternas budgetmanglingar. Jag tror att många av Ingbritt Irhammars medlemmar, inte minst inom CKF, beklagar detta djupt. Jag tror att de är betydligt mer moderata i sina värderingar av rättssamhället än vad som återspeglas i budgetramarna hos Ingbritt Irhammar. Sedan må man väl kalla det för äpplen eller päron - men det är väl ett utslag av den ekologiska mångfalden. Jag är alldeles säker på att Maud Ekendahl kommer att utom och inom vårt parti kämpa för ett ställningstagande som leder till att så många små tingsrätter som möjligt skall bevaras, bl.a. Klippan. Ingbritt Irhammar får sedan ge sig till tåls i fråga om vad vi landar i. Jag väntar på att Göran Magnusson skall säga något intressant om Domstolskommittén. Ni hade tidigare kunnat bekänna färg om Domstolskommittén hade kunnat visa något. Vi har varit på många små tingsrätter och sagt att med litet kreativ förmåga, med möjlighet att kombinera de olika domstolssystemen - förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna - finns det väsentligt bättre möjligheter att stärka den första instansen, vilket också är centralt i den moderata domstolspolitiken.
Herr talman! Då tolkar jag Anders Högmarks uttalande att Moderaterna kan lova att Klippans tingsrätt kan bli kvar. Nedläggningen av tingsrätter skall inte gälla Klippans tingsrätt. Jag kan inte tolka svaret på något annat sätt. Anders Högmark verkar också tycka att detta är viktigt. I så fall är det glädjande. Det gäller att sedan hålla politikerna till svars för vad de har lovat. Jag fick inget svar på varför det inte har skett en finansiering av höjningen av arvodet till nämndemännen, när man nu tyckte att det var så viktigt. Det är inte bara att avkräva att regeringen skall återkomma i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 8, 13 och 16. Jag vill instämma i en del av Anders Högmarks inlägg. Det här är en viktig debatt, och det har skett oerhörda förändringar inom rättsväsendet under de senaste åren. Jag saknar också en representant från regeringen i debatten här i dag. Det är tyvärr ytterst sällsynt, herr talman, att någon representant från regeringen är här när justitieutskottet har en debatt. Det hade varit viktigt, när det har skett så stora förändringar inom det här området. Det är en fråga som har debatterats oerhört mycket i samhället och som oroar väldigt många människor. När vi då har en sådan här heltäckande debatt och diskuterar varje del i rättskedjan borde det givetvis ha varit en representant från regeringen här. Herr talman! Trots detta kan debatten bli mycket viktig och bra. När det gäller polisen har det varit ett mycket omdebatterat område, speciellt det senaste året. Det har varit mycket i massmedierna om att polisen inte fungerar. Men polisen har också själv varit ute mycket och sagt att man inte kan fullfölja sin uppgift. Det sades tidigare från talarstolen att det nästan har blivit en klappjakt inom massmedierna med kritik mot polisen. Jag kan delvis hålla med om att det är en tendens i massmedierna att bara lyfta fram de dåliga exemplen. De goda nyheterna, när polisen lyckas och klarar upp brott, kommer aldrig att stå i tidningarna. Det är givetvis viktigt att vi som politiska representanter, som handskas med dessa frågor, också måste kunna se på det positiva arbete som bedrivs. Men tyvärr har man alltid begränsad tid, och då koncentrerar man sig på de delar som man anser inte fungerar. Polisen får nu ökade resurser. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är väldigt bra, med de problem som har uppstått inom polisen. Men vi tycker inte heller att det har varit tillräckligt. Vi anser att man gjorde en felaktig bedömning också inom polisen. Det är inte bara en resursfråga, utan det är också en fråga om hur man effektivt använder sina resurser. I stället för att se över en del av sin verksamhet valde man en alldeles för lätt väg när man sade upp en så stor mängd kvinnliga civilanställda, som hade så mycket av de administrativa uppgifterna. Man vidtog denna åtgärd i stället för att titta på hur man kunde effektivisera. Problemet har varit att det har skett en stor omorganisation inom polisen när det gäller närpolisverksamheten och sättet att arbeta. Det är en mycket positiv förändring, men när det har skett i tider av stora neddragningar har man inte kunnat klara en effektivisering av sitt arbete och haft svårt att klara omorganisationen samtidigt. I och med att man tog det felaktiga greppet att säga upp en mängd civilanställda fick välutbildade poliser i stället ta över administrativa uppgifter. Det kan givetvis inte vara positivt. Även om det nu görs en satsning på poliser och det skall anställas 400 nya poliser från Polishögskolan är det oerhört viktigt att de kommer att finnas ute i verksamheten, att de inte får administrativa tjänster. Antalet civilanställda behöver också ökas. Man har inte kunnat effektivisera administrationen. Man har inte kunnat datorisera i den utsträckning som man skulle behöva göra för att kunna minska de administrativa tjänsterna. Man gick fel väg. Dessutom behöver man nu också gå vidare med arbetet inom polisen och följa upp Riksrevisionsverkets rapport. Siv Persson talade tidigare om den oerhörda bristen när det gäller turlistorna. Det största antalet poliser är tyvärr inte i tjänst vid de tidpunkter då flest brott begås. Det gäller helger och sena kvällar. Det är oerhört viktigt att vi ser över dessa bitar, så att vi kan få ut så mycket som möjligt av de resurser som vi ändå satsar. Herr talman! När det gäller polisens uppgifter vill jag säga att bevakningen av stora fotbollsmatcher, stora musikarrangemang osv. tyvärr har inneburit ganska stora problem framför allt i storstadsregionerna, och framför allt här i Stockholm, när det gäller närpolisverksamheten. Detta tog även Siv Persson upp. Det finns en politisk enighet om att närpolisverksamheten måste fungera och att det är den vi skall värna om. Det är det arbetssättet som är det viktiga. Vi ser nu att närpolisstyrkorna i områdena runt centrum i stort sett aldrig är fullbemannade därför att våra närpoliser ständigt och jämt blir inkommenderade för att vara med på bevakning vid de större arrangemangen. Det är givetvis ett problem för närpolisverksamheten. Jag tycker att det är oerhört positivt att Rikspolisstyrelsen skall göra en översyn av vad som egentligen är polisens uppgift. Här tror jag att det finns en hel del att göra. Herr talman! Sedan kommer vi till åklagarväsendet, som har genomgått en stor organisationsförändring. Även där gjorde man en kraftig neddragning av antalet civilanställda. Det har skapat problem. Men man har lyckats genomföra omorganisationen, och den har börjat sätta sig. Vi ser positiva resultat. Nu får man ökade resurser, som man kommer att använda för att anställa fler åklagare och för att återanställa civil personal. Jag tror att vi kommer att få se ytterligare förbättringar när det gäller den nya åklagarorganisationen i framtiden. Sedan kommer vi in, herr talman, på domstolarna och utvecklingen inom domstolsväsendet. Det stämmer att det finns problem inom vissa delar av domstolsväsendet. Vänsterpartiet skulle gärna se att man hade kunnat ösa ut pengar till domstolarna så att de hade klarat av målen mycket snabbare och kunnat arbeta bort obalanserna. Men det är, som alltid i det politiska livet, en fråga om prioriteringar. I den rådande ekonomiska situationen har det framför allt ur det brottsförebyggande perspektivet varit viktigt att prioritera ökade resurser till kommunerna, vilket vi tog upp i föregående debatt. Domstolsutredningen arbetar med frågorna om antalet tingsrätter och utvecklingen på det området framöver. Tyvärr har utredningen dragit ut på tiden väldigt länge. Jag ser det inte som positivt om utredningen får ytterligare tid på sig. Vi i Vänsterpartiet har ändå inte velat reservera oss i just detta betänkande. Vi vill inte säga hur tingsrättsorganisationen skall se ut i framtiden eller hur många tingsrätter som skall läggas ned när utredningen ser över dessa bitar. Vi har tidigare signalerat att vi inte kan tänka oss den stora neddragning som Domstolsutredningen hade på gång från början. Man ser att den politiska processen och signalerna från de olika politiska partierna har förändrat diskussionen i Domstolsutredningen. Var den kommer att landa återstår att se. Frågan om ersättning till nämndemän var uppe tidigare. Utskottsmajoriteten skulle väldigt gärna vilja se en höjning. Vi har också i dag hört företrädare för olika partier säga att nämndemännen bör få ökad ersättning. Man reserverar sig. Man vill att polisen skall få mer pengar, att domstolsväsendet skall få mer pengar osv. Man vill ha mer pengar till alla områden. Det handlar om prioriteringar. Här har man valt att föra en politik där man drar ned på kommunerna och i stället satsar på detta område. Det är en politisk avvägning. Jag hoppas att den ekonomiska situationen kommer att utveckla sig så, att det finns möjlighet att ge nämndemännen en bättre ersättning i framtiden. Utskottet har enats om ett tillkännagivande när det gäller utbildningen av nämndemännen. Det tycker jag är en väldigt viktig fråga att lyfta upp. Herr talman! Min talartid är alldeles strax ute, men jag vill ändå nämna frågan om SÄPO. Vi anser att man skulle kunna göra besparingar på SÄPO med 50 miljoner. Man behöver undersöka om det är den typen av organisation som man skall ha i framtiden. Skall SÄPO vara organiserat på det sättet? Vi har haft en väldig SÄPO-debatt, där mycket av verksamheten har ifrågasatts. Jag skall inte uppehålla mig längre vid det.

Herr talman! Det övergripande målet för polisen är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Det är lätt att säga. De målen kan vi alla instämma i. Men sedan kommer vi till frågan om hur vi angriper målen. Närpolisreformen, med ett brottsförebyggande problemorienterat arbetssätt i samverkan med andra organisationer och myndigheter, är den modell som Miljöpartiet stöder och som vi vill få att fungera. Det måste vi faktiskt konstatera att det inte gör. Problem har uppmärksammats. Utredningsverksamheten fungerar inte tillfredsställande. Poliser hinner inte med både utredning och allmänt polisarbete. Utryckningsverksamheten omkullkastar planerat arbete och utredningsarbete. Det värsta av allt är att många poliser har tappat arbetslusten. De känner inte de positiva framtidsutsikter som de borde göra. Effekterna har blivit att antalet anmälda brott ökar, medan antalet uppklarade brott minskar med den följdverkan att antalet ärenden till åklagaren minskar osv. Det påverkar hela rättskedjan. Mitt i all denna röra har administrativ personal sagts upp. Vi kräver från Miljöpartiets sida att civilanställd personal snarast återanställs och att regeringen ger direktiv om detta i det kommande regleringsbrevet. De civilanställda har stor betydelse för myndigheternas sätt att fungera. En datorisering innebär inte den effektivisering som man trott och leder inte till den ökade produktivitet som man planerat. Ibland verkar det som om man införskaffar datorer därför att man tror att de kommer att verka som robotar, så att man kan friställa den administrativa personalen. Informationsålderns produktivitetsvinster är en myt, hävdar flera ekonomer, med nobelpristagaren Robert Solow i spetsen. Han säger att datorer visar sig överallt utom i produktivitetsstatistiken. Oavsett om det är rätt eller fel finns det en övertro på IT satsningarna. De kostar stora summor, bl.a. när det gäller installering. Jag är inte alls motståndare till att man använder IT - tvärtom. Men man får ha ett annat förhållningssätt. I och med datorinstallationerna får man nya möjligheter. Polisen har redan gjort felsatsningar. Man har kastat bort ungefär 40 miljoner på datorer i radiobilarna, som skulle vara mobila arbetsplatser. Det har inte fungerat. Man har heller inte kunnat använda datorerna av säkerhetsskäl. Däremot finns det andra områden där det saknas datorer. En polis som arbetar med att spåra barnporr på Internet, vilket är en mycket viktig uppgift, har inte ens en egen dator. Kommunikationen mellan åklagare och polis är inte den bästa. Man har inte ens ett fungerande e-mail-system. Samtidigt är installationen av datorer för EU samarbetet en prioriterad verksamhet. Det är stora system som är mycket kostnadskrävande. Det gäller System och Customs Information System. Det hela handlar faktiskt om prioriteringar. Det är inte bara den formen av organiserad brottslighet som skall prioriteras i Schengensamarbetet, utan det handlar också om att leta efter försvunna varor från andra länder. När vi här i Sverige inte kan åtgärda vår egen vardagsbrottslighet, med stulna cyklar, inbrott, osv., skall vi i stället leta stulna varor från exempelvis Tyskland och Belgien. Det rimmar illa. Omorganisationen till en länspolismyndighet och närpolisområden har inte fungerat tillfredsställande för de anställda. Enligt min åsikt har de anställda ytterst i organisationen inte fått vara med i beredningen av omorganisationen. Delaktighet, ansvarstagande och ett problembaserat arbetssätt skall gälla även för den egna inre organisationen. Det går inte att auktoritära chefer trycker på en ny organisation uppifrån utan att det förankras hos de anställda och dessa får var med i processen. Närpolisområden skall enligt min åsikt vara självstyrande, med vissa samordnande tjänster från länspolismyndigheten. Länspolismyndigheten skall inte styra och ge närpolisen order som gör ingrepp i och omöjliggör närpolisens planering. Är polisens problem ett resursproblem? Nej, flera talare här har sagt att det inte enbart handlar om resurserna, utan att det även handlar om brist på strategi och samordning och att det saknas ändamålsenliga modeller och målmedvetenhet för polisarbetet. Som exempel har nämnts Eskilstuna. Där tog man minsann tag i sådana här frågor. Man införde vad man kallade "låg tolerans", vilket i själva verket betydde att man såg till att efterleva de lagar som finns och att man såg till att ha gemensamma normer för sitt agerande. Jag trodde faktiskt att det var ett normalt arbetssätt för polisen, men detta skulle alltså vara unikt. Det gör mig mycket förvånad. Polisen har under flera år förbrukat mer pengar än vad som anslagits. Under 1995/96 förbrukades så mycket som 868 miljoner mer än vad som anslagits, men till detta har man sedan utnyttjat sitt anslagssparande. Inför budgetåret 1998 börjar polisen med ett underskott på 400 miljoner. Hur detta hämtas in finns inte redogjort. Det finns inga strategier, det finns inte längre något anslagssparande att ta av. Då kommer vi till de resurser som har utökats för det kommande budgetåret. Det är en anslagshöjning på 157 miljoner, men de är redan öronmärkta. De skall gå till polisaspiranternas anställning, till ny polisutbildning och till utbildning av civil personal. De pengarna finns alltså inte tillgängliga. Sedan tillförs ett engångsbelopp på 237 miljoner kronor, men också det är öronmärkt. En del skall gå till bekämpandet av mc-brott, och resten skall gå till IT-projekt för internationellt samarbete, vilket jag redan har nämnt. Detta stora internationella samarbete, med uppkoppling och investering i datorer, har inte ens föregåtts av en konsekvensanalys. Jag har gång på gång påpekat hur viktigt det är med konsekvensanalyser för att förhindra felsatsningar, som de 40 miljonerna som jag redan har nämnt. Man måste göra analyser. Slutsatsen blir att inga pengar kommer att satsas på den löpande verksamheten, utan polisen måste fortsätta sitt sparande för att hämta in de 400 miljoner kronorna från 1997. Det är verkligheten. Miljöpartiet vill omfördela 50 miljoner kronor från SÄPO till den vanliga polisen med motiveringen att SÄPO behöver omorganiseras, eftersom förutsättningarna i dag inte är desamma som tidigare. Dessutom vill vi satsa de 237 miljonerna på vardagsbrottslighet i stället för att bygga upp register av varierande slag som skall kontrollera medborgarna utan att någon skälig brottsmisstanke finns som grund. Vi vill att anmälda brott skall klaras av i större utsträckning och att polisen finns tillgänglig och synlig för medborgarna. Detta kan bäst ske med en lokal polis med både personkännedom och geografisk kännedom. När det gäller narkotikabrott säger vi i en reservation att vi vill att gränskontrollen skall skärpas och bli bättre. Jag har redan talat om att jag är rädd för att EU-samarbetet skall spoliera vår restriktiva samsyn i fråga om narkotika. En särskild glesbygdsfaktor är angelägen att ha med vid medelsfördelningen. Miljöpartiet anser att särskilda hänsyn bör tas till de problem som försvårar ett effektivt polisarbete i glesbygden. Miljöpartiet har under hela mandatperioden även påtalat behovet av att utbilda poliser och åklagare i miljörätt och problematiken kring miljöbrott. Vi kan efter att ha fått information från Polishögskolan konstatera att miljörätt nu finns med som ett ämne i kommande polisutbildning samt att det skall finnas fortbildningskurser på åtta veckor för verksamma poliser. Den utbildning som hittills skett har varit mycket uppskattad för bredden och djupet i ämnesområdet, engagemanget och det pedagogiska framförandet. Det är min förhoppning att denna kvalitet i utbildningen bibehålls. Åklagarna har omorganiserats, och det har inneburit problem. Jag ser att jag inte har mycket taletid kvar, så jag tar därför i första hand upp Miljöpartiet skriver i sin reservation 21 att miljöbrott skall ingå i Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde. Det här har jag framfört vid många tillfällen, men det har skjutits framåt, och regeringen har sagt att man skall utreda frågan i ett annat sammanhang. Jag tar nu i reservationen upp frågan på nytt. Det är mycket viktigt att det kommer till stånd en samverkan, eftersom miljöbrott är så pass krångliga att utreda. Vi vill också att miljöbrott skall ingå i Ekorådet, som just skall sköta samverkan med myndigheter. Vi återkommer till Ekobrottsmyndighetens organisation när riksdagen skall behandla regeringens skrivelse om ekonomiska brott. Vi kan enas om att det sker en översyn av vad som skall gälla för domstolarna i framtiden. Det är inte lätt att spara 200 miljoner på domstolsverksamheten. Det är därför utredningen har stora bekymmer att kämpa med. Det handlar inte bara om antalet domstolar, utan det handlar framför allt om den inre organisationen. Uppgiften är att få till stånd ett fungerande domstolsväsende för 2000-talet. Det är inte så enkelt som att man kan lägga ned verksamheten i Klippan eller att det handlar om var i landet domstolarna skall finnas, utan det som behövs är just en översyn av den inre organisationen. Vi stöder reservation 23. Arvodet till nämndemännen måste höjas. Man har inte gjort något åt arvodet sedan 1989. Skall man vänta tills man får råd att genomföra en höjning så sker det aldrig, eftersom resurserna alltid är knappa. Det handlar här om en ren prioritering. Vi tror också att domstolarna kan spara på kostnader i samband med inställda förhandlingar.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära replik på det här inlägget, men när man lyssnar på Kia Andreasson får man en känsla av att det är så kolossalt mycket som Miljöpartiet skall och vill göra. Man vill göra mycket inom landet, och man vill göra en del utom landet. Så har man också 17 miljoner kronor mera i total ram. Visserligen gör man omfördelningar - man har ett minus på Säkerhetspolisen med 50 miljoner och kan därför till polisorganisationen lägga 50 miljoner - men jag måste ändå säga att detta är tveksamt. Jag blir något undrande inför Miljöpartiets möjlighet att åstadkomma detta. Kia Andreasson antydde att det är bättre att jobba internt inom landet och städa för egen dörr, men finns det något område där jag kan önska Miljöpartiet framgång i ett vidgat internationellt samarbete - de större partierna håller sig ju med ett utvecklat internationellt samarbete i Europa där vi kan försöka lära av och påverka varandra, då kulturerna ju kan vara litet olika - så är det narkotikapolitiken. Här på hemmafronten har Miljöpartiet en mycket klar linje, och det är glädjande. Det är en total enighet i Sveriges riksdag. Ingen skugga över det. Men jag tror att Miljöpartiet med litet god pedagogik skulle kunna ägna litet mer kraft åt vad som kanske är dess stora uppgift under de kommande åren i Europasamarbetet, nämligen att försöka övertyga en och annan av sina syster och broderorganisationer om den linje som ni har intagit i Sverige. Där har ni en uppgift. Om ni kunde åstadkomma någonting där tror jag att många i Sveriges riksdag skulle tycka att det var glädjande. Sedan är det ju så med den öppna värld vi har i dag och med Europasamarbetet, oaktat vilka former vi tycker att det skall ske i, att brottsligheten inte känner några gränser. Jag tycker att det är litet grand att avskärma sig från den verkligheten när Kia Andreasson pekar på alla problem och allt som investeras för att förebygga brottslighet. Det är litet märkligt att man är så negativ till detta om man verkligen vill bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Herr talman! Anders G Högmark kan vara försäkrad om att vi lägger stora resurser och krafter just på att påverka inte bara vår egen grupp i EU-parlamentet utan även övriga. Min kollega i motsvarande utskott i EU-parlamentet ägnar stor kraft och en stor del av sin tid åt att göra detta. Men, Anders G Högmark, eftersom samarbetet inte längre är mellanstatligt utan överstatligt finns det - och det var precis det jag tidigare ville påpeka - en stor risk när det gäller narkotikasynen och narkotikabrottsligheten om beslut skall fattas med majoritet i EU-samarbetet. Det kan nämligen innebära att just den strävan vi alla har här i Sveriges riksdag punkteras. Vi blir då tvungna att gå den linje som EU-majoriteten bestämmer, och där är man klart på väg mot en liberalisering. Miljöpartiet vill ha ett samarbete mellan självständiga länder där vi tar tag i sådana här frågor, men faran är nu att det i stället blir en backlash med denna överstatlighet. Det måste Anders G Högmark noga studera i Amsterdamfördragets artiklar.
Herr talman! Jag inser mycket väl att diskussionen om grad av överstatlighet eller inte överstatlighet leder fram till en del funderingar av det här slaget. Men det är alldeles uppenbart att den i grunden viktigaste uppgiften för politiska partier i de nationella parlamenten och i internationella fora, t.ex. inom EU, är att med parlamentsledamotens uppdrag övertyga och skapa opinion för någonting, i det här fallet skapa opinion mot tendenser till drogliberalisering. Jag vet att även Kia Andreasson agerar i olika sammanhang. Här kan Miljöpartiet verkligen ha funnit sin nisch och uträtta någon nytta.
Herr talman! Miljöpartiet har många nischer som är viktiga att fortsätta arbeta för. När det gäller narkotikan har vi många gånger poängterat att vi velat ha samarbete i dessa frågor men som vi själva vill ha det i politiskt hänseende. Den största invändning vi haft mot EU-samarbetet gäller ju inte samarbetet i sig utan att det är en politisk tillställning med politiska ställningstaganden. Det är det som gör det så komplicerat i rättsliga frågor.

Herr talman! Jag skall inleda med att yrka bifall till reservationerna 11, 13, 21 och 29. Vi är nog alla ganska bekymrade över att polisväsendet ser ut som det gör. Det är inte alldeles lätt att peka på vad man skall göra för att komma till rätta med dessa ting. Men man kan inte blunda för att det finns ett resursproblem. Vi har också tillskjutit ett antal hundra miljoner för att nödtorftigt täppa till det här skeppet, som tydligen blöder utomordentligt mycket. Som det sades här tidigare går man in i 1998 med ett minus på 400 miljoner. Men det är naturligtvis inte bara en resursfråga. Som det ser ut just nu är man rädd att det inte blir några märkbara förändringar hur mycket vi än pumpar in det här väsendet. Det är säkert en hel del psykologiska faktorer som gjort att luften har gått ur polisväsendet. Ett fenomen som vi har pekat på och som det har blivit bred uppslutning kring är bekymret kring den civilanställda personalen. För mig är det en fullkomlig gåta hur någon kan komma på idén att man kan skära bort, enligt vad som står i betänkandet, 804 personer under 1997 i den här typen av organisation. Det är helt oförsvarligt. Det är ju hela blodomloppet i den här typen av verksamhet - administrativ personal, reception, växel, kansligöromål och allt det som får det hela att fungera. Om vi på vår advokatbyrå skulle skära ned vår administrativa personal med en fjärdedel skulle byrån inte fungera över huvud taget. Nu har en bred politisk opinion givit uttryck för att detta besinningslösa beslut är galet. Det hoppas jag att regeringen tar åt sig. Sedan är det i och för sig mycket märkligt att det här till 100 % gäller kvinnor. Men när det för en gångs skull sker något realt i en kvinnofråga hör man ingenting i den offentliga debatten. Det är mycket märkligt. Dessutom har vi den sociala aspekten. Att slänga ut människor som troget har jobbat 20 år i det offentligas tjänst och alltså besitter en hygglig kompetens osv. i garanterad arbetslöshet är inte bra. Allt det här skickar naturligtvis också en massa psykologiska signaler kors och tvärs om att det inte står rätt till. Sedan har vi organisationsfrågor. Jag skall inte upprepa så mycket kring det här med New Yorkmodellen, nolltolerans, prioriteringar osv., utan som jag tidigare har sagt är grundprincipen att all brottslighet skall bekämpas. Också JO har kraftfullt framhållit att detta är ett rättvisekrav. Det är också i enlighet med rättsväsendets grundidé att alla skall behandlas lika. Men en poäng med New York-modellen är resultatuppföljningen. Jag tror att vi har ett ledningsproblem i Sverige. Det gäller inte bara polisväsendet, även om det kanske är särskilt uttalat där. Jag har som ledord skrivit: Sverige har låtsaschefer. Det skall jag väl inte säga offentligt, men vad jag menar är förmodligen någonting som jag har fångat upp: Man har en akademisk karriär inom polisväsendet och en ickeakademisk. Juristerna går in på en högre plattform och blir sedan polischefer. Sedan har vi de poliser som går från botten och upp, men dessa blir aldrig "riktiga" chefer. Jag tror att det kan finnas många inom polisväsendet som anser att de inte har riktiga chefer. De chefer som uppfattar att de är chefer har alltså inte de underlydandes förtroende. Det här skall man nog inte prata för mycket om offentligt, men jag tror att det där finns ett problem. I mina papper står också: Utveckla arbetsgivarrollen. Det har redan sagts här att det inte är klokt när facket styr en verksamhet. Det finns ingen motpol, utan det är en identitet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Då blir det den här kantringen som många har påtalat, med en schemaläggning som är helt absurd. Politikerna måste helt enkelt ta tag i detta för landets bästa. Det är bara så. En annan sak är ledningens stöd. I den här typen av verksamhet där man får fronta, dvs. man får ge sig ut och möta bekymmer i sin yrkesutövning, krävs det verkligen att man har stöd uppifrån, så att man inte känner att man står ensam och övergiven i slutändan. Ett problem är faktiskt, tycker jag, vår egen justitieombudsman, som har en benägenhet att mer eller mindre klandra varje litet ingrepp som möjligen slirar på någon millimeter utanför vad den formella lagen tillåter. Det måste finnas en bättre genomlysning av vad polisen verkligen håller på med. Men, som sagt var, regering, rikspolischef och justitieombudsman måste gemensamt jobba på sådant sätt att den enskilde polismannen, när han står inför en mycket svår situation, verkligen vågar ingripa och inte i stället väljer att tjänstgöra i polisstationens växel. Polishögskolan är också av stor psykologisk betydelse. Det var helt enastående att stänga den här typen av verksamhet för att nu öppna den igen, med allt vad detta har inneburit. Det är ekonomiskt slöseri. Men det är också en känsla av att den verksamhet man bedriver inte är riktigt seriös när man inte vill satsa på nyrekrytering, nyutbildning, vidareutbildning m.m. Det är alltså oerhört viktigt att ha en polishögskola som fungerar väl. När det sedan gäller åklagarväsendet - det här är en diger lunta som man skall gå igenom - får jag inskränka mig till att säga att jag sammanfattningsvis tycker att det lokala rättslivet har kollapsat genom regeringens politik inom det här området. Det är ett faktum. Jag ifrågasätter om man kommer att kunna renovera det. Är det någon gång man möjligen skall kunna lägga regionalpolitiska synpunkter på saker och ting är det inom rättslivet. Det finns många skäl till att man skall ha en stark lokal förankring. Vad gäller Statskontorets knep att centralisera administrationen men ha kvar verksamheten lokalt behöver man bara åka ut och kolla läget för att upptäcka att det inte finns någon lokal verksamhet. Åklagarna kommer cyklande eller också åker de tåg - bil vägrar de åka - i stället för att jobba med det de skall. Sambandet mellan polis och tingsrätt är brutet. Det är en fiktiv idé att man kan bryta upp verksamhet i administration och någonting annat. Jag tänker med fasa på om vi på vårt kontor skulle ha vår administration nere i Göteborg. Nej, den måste naturligtvis vara runt omkring. De inkomna målen har i värsta fall, det ser man i tingsrätterna, minskat med så mycket som 30 %. Tingsrätterna handlägger i dag erkända bagatellbrott och mycket svåra häktningsmål. Hela skiktet däremellan är borta. Det är inte bra. Ekobrottsmyndigheten skulle man kunna ta upp mycket tid med. Jag måste ändå säga att det är starkt att man har fått fram den nya organisationen. Jag inser vilka enorma problem som regeringen har haft med att sjösätta någonting nytt inom det här området. Jag är en av dem som på ett mycket tidigt stadium har sagt att vi måste göra någonting för att komma till rätta med den avancerade organiserade brottsligheten. Jag måste säga att detta ändå är ett steg i rätt riktning, väl medveten om alla bekymmer man har med alla grupper som känner sig trampade på tårna på olika sätt. Det är bara att kämpa vidare med det. Sedan kan man säkert göra det här mycket bättre när man har kommit underfund med vilka misstag man nu har gjort. Myndigheten skall självklart handlägga miljöbrotten. Det verkar vara en rätt bred enighet om det. Jag kan inte riktigt begripa... Är inte mikrofonen inkopplad, är det därför lampan lyser?

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 1, så att det inte uppstår några problem när vi så småningom skall gå till beslut. Min uppgift är nu att klara av ungefär en timmes ganska ensartad kritik mot polisväsendet, mot åklagarväsendet och kanske i någon mindre grad mot domstolsväsendet. Jag skall försöka att på några punkter beröra det som har sagts här. Ramen för rättsväsendet är beslutad tidigare av riksdagen. Några förändringar mellan olika utgiftsområden inom ramen har egentligen inte föreslagits utöver den förändring på 50 miljoner från Säkerhetspolisen till den öppna polisen som Miljöpartiet har föreslagit och som för Miljöpartiets del är inledningen till en nedläggning av Säkerhetspolisen. Polisen får genom den här budgeten ytterligare 440 miljoner kronor för 1998. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi nu har en ekonomi i landet som innebär att vi kan göra den här insatsen för att förstärka polisens arbete. Herr talman! I det här sammanhanget kan det ändå vara värt att något beröra de besparingar som polisen har utsatts för från 1992 och framåt. Utgångspunkten var ju att den borgerliga regeringen hade kört in Sverige i en ekonomisk situation som innebar att det faktiskt inte fanns något utrymme för handlingsfrihet längre. Då gjordes en uppgörelse för att sanera ekonomin och i den blev socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna överens om att 500 miljoner kronor skulle sparas inom polisen. En viktig faktor i den uppgörelsen och i de beslut som sedan fattades var faktiskt att de 500 miljoner kronorna i första hand skulle sparas in på administrationen inom polisen. Därför är det något egenartat att i dag uppleva att partier som bestämde att det skulle vara på det sättet nu säger att det är besinningslöst eller vansinnigt, vilket uttryck Rolf Åbjörnsson nu använde. Nu är det kanske inte så noga för Åbjörnsson med uttrycken, för han talar ju inte i offentliga sammanhang utan i en trängre krets i riksdagens kammare. Därav kan man kanske förstå ytterligare ett och annat uttryck som han har meddelat oss i dag. Det är egenartat att höra hur partier som var överens om att det var den administrativa personalen som skulle bära besparingen i allt väsentligt i dag tycker att det var mycket märkligt. Det framställs närmast som om det är polischeferna och polisverksamheten själv som har bestämt den inriktningen. Jag tycker att vi skall vara hederliga nog och säga att ingen av oss stod upp och sade att besparingen måste drabba polismanstjänster. Det fanns två skäl: Annars skulle bara kvinnor drabbas, och dessutom skulle verksamheten inte fungera om den här personalkategorin minskades för mycket. Jag tycker att vi skulle kunna vara överens om den delen av den här debatten. Får jag sedan beträffande domstolsväsendet säga att det naturligtvis inte är tillfredsställande med de balanser som finns i detta sammanhang. Regeringen har lagt fram förslag till riksdagen som syftade till att man skulle kunna öka effektiviteten. Men dessa förslag ogillades av riksdagen, och jag tycker inte att det är konstigt att regeringen påpekar det. Sedan får man naturligtvis fundera på ytterligare åtgärder för att ta sig fram i detta sammanhang. Jag skall säga något om Domstolskommittén, även om det inte är någon huvudfråga för riksdagen i dag. Den kommer möjligen att tas upp så småningom. Det är riktigt att kommittén har begärt ytterligare tid, inte på grund av att den inte har slutdiskuterat antalet tingsrätter utan därför att den vill avvakta erfarenheterna av viss försöksverksamhet som pågår om domstolarnas, egentligen tingsrätternas, inre arbete. Den förändringen av domstolsarbetet skulle leda till en ökad effektivitet. Vi har från talarstolen fått deklarationer från flera partier om vad de inte kan gå med på i Domstolskommitténs arbete. Även i kommittén har vi hört dessa deklarationer. Som ledamot i den kommittén måste jag säga att det vore trevligare och mer konstruktivt att höra om partiernas företrädare både här i kammaren och i kommittén kunde meddela vad de är beredda att gå med på. Det är först då som vi har möjlighet att konstruktivt diskutera ett slutbetänkande. Jag skall åter tala om domstolarna. Jag fick en direkt fråga om de långa handläggningstiderna var acceptabla. Jag vill bara säga att det naturligtvis inte är acceptabelt i ett längre perspektiv med långa handläggningstider. Det är inte acceptabelt med t.ex. skattemål som drar ut för långt på tiden, utan man bör på något sätt försöka förändra och förbättra läget. Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om arvodet till nämndemännen. Det har här framställts som om de trehundra kronorna vore den enda ersättning som nämndemännen får. Så är ju inte fallet. Nämndemännen får också ersättning för förlorad arbetsförtjänst. De som egentligen har det minsta utbytet av arvodet, om man ser det som ersättning för utfört arbete, är faktiskt de som har en anställning, vilket innebär att de förlorar pengar när de går till tingsrätten, därför att de då först måste satsa de trehundra kronorna och sedan få ersättning upp till den förlustnivå som de har i arbetet. De får alltså egentligen ingen ersättning alls för det utförda arbete utan bara ersättning för den inkomstförlust som de åsamkas. Andra nämndemän som inte gör denna inkomstförlust får ju ut de trehundra kronorna. De skall naturligtvis betala skatt för dessa pengar, men det behöver väl inte särskilt påpekas. Men de får i alla fall de trehundra kronorna. Herr talman! Sedan vill jag säga något om narkotikadiskussionen. Jag har självklart ingen annan mening än riksdagen tidigare har uttalat om den svenska narkotikapolitiken. Den skall givetvis ligga fast. Jag är också som många andra oroad över utvecklingen av narkotikadebatten inom Europa, och kanske framför allt inom EU-området, eftersom det är den debatten som vi hör. Men mitt engagemang i Europarådet gör att jag har anledning att känna oro för Europa som helhet därför att det bl.a. ute i de f.d. kommuniststaterna också finns en utomordentligt besvärande utveckling som går oberoende av eller parallellt med utvecklingen inom det nuvarande EU-området. Varför jag tycker att det är angeläget att beröra denna fråga är att jag under informationen och diskussionen i bl.a. EU-nämnden inför Amsterdamfördraget i varje fall inte har uppfattat det på ett sådant sätt att fördraget, när det blir ratificerat i Sveriges riksdag och av andra länder, i sig leder till en försvagning av den svenska nakotikapolitiken. Jag tycker att det är angeläget att få säga att det inte finns något förslag inom EU:s beslutsinstanser som tyder på att man är på väg att förändra narkotikapolitiken. Jag har naturligtvis den allra största respekt för Europaparlamentet. Men jag måste också konstatera att Europaparlamentets beslut, åtminstone i denna typ av frågor, mer är av opinionsbildande karaktär än av den karaktären att de direkt påverkar den svenska narkotikapolitiken. När det gäller narkotikafrågan tycker jag också att det är angeläget att faktiskt peka på att förändringar i gränskontrollen självklart har inverkan på dessa frågor. Men det som jag tror är avgörande för hur det utvecklar sig i Sverige är normbildningen och attityderna till narkotika i allmänhet ute i Europa och den påverkan som det har också på den svenska allmänheten. Jag menar att om man får en kraftig utveckling mot en liberalisering kommer vi aldrig att kunna kontrollera bort det problemet ur Sverige. Då är det dessvärre andra åtgärder som måste vidtas.

Herr talman! Till Göran Magnusson vill jag meddela vad vi i Centerpartiet har gått med på när det gäller domstolsorganisationen. Vi går med på att bevara de tingsrätter som vi har i dag. Vi menar att det är samhällsekonomiskt lönsamt och effektivt. Men jag förstår att Göran Persson och Socialdemokraterna har en annan inriktning. Då förstår jag också att Socialdemokraterna kan glädjas åt att Moderaterna och Folkpartiet går med på en nedläggning av antalet tingsrätter, dock inte omfattande. Sedan är det väl bara intressant att försöka luska ut vad "inte omfattande" betyder. Men jag undrar om Göran Magnusson är beredd att i dag meddela hur pass omfattande minskning som Socialdemokraterna är beredda att göra av antalet tingsrätter. Min andra fråga rör resurser till polisen - resursfördelningssystemet. I dag fördelar vi resurserna, som jag sade i mitt anförande, efter antalet invånare. Vi har en storstadsfaktor, och vi har ytterligare en faktor som tar hänsyn till speciella problem. Det gäller t.ex. Magnusson och Socialdemokraterna inte någon förståelse för att det kan behövas en extra glesbygdsfaktor just mot bakgrund av svårigheter för polis att nå fram till brottsplats, att stödja brottsoffer, m.m. på grund av att det finns speciella problem med långa avstånd i glesbygden?
Herr talman! Jag har även tidigare förstått att Ingbritt Irhammar går med på inga förändringar alls. Det är klart att det naturligtvis ändå är ett besked. Men om man har uppfattningen att det är angeläget att organisationsförändringar beträffande domstolsväsendet omfattas av en bred majoritet tror jag att det är viktigt för alla partier att försöka medverka till att det kan bli en bred majoritet om en sådan fråga. Det är väl ändå på det sättet att de allra minsta tingsrätterna har svårigheter av olika slag som det finns anledning att observera. Jag har naturligtvis också förstått att man inte kan nå en majoritet precis för det som man kan utläsa av direktiven till domstolsutredningen beträffande nivån på antalet tingsrätter. Jag föreställer mig att jag för min del i varje fall kan vara beredd att diskutera en nivå strax över 70. När det gäller fördelningen av resurser till polisområdet och detta med en särskild glesbygdsfaktor har jag, och det har jag också sagt i utskottet, ingenting emot nämnda faktor. Frågan är bara vilka effekterna totalt sett blir. Jag har inte sysslat särskilt länge med polisfrågor, men det är bekant för mig att det har gjorts omfattande studier kring nycklar för resursfördelning med en rad olika faktorer inlagda. När allt sist och slutligen summerades kom man fram till att det blev ungefär samma resultat med fördelade resurser, med de tillägg som finns i systemet. Jag är alltså inte helt övertygad om att det är alldeles enkelt att åstadkomma den här förändringen.
Herr talman! Jag vill tacka Göran Magnusson för att hans besked om i vilken riktning förändringarna är på väg när det gäller antalet domstolar. Vi i Centerpartiet är inte emot förändringar, men vi menar att förändringar skall leda till något som är bättre och mera effektivt. Vi har verkligen gjort besök och även tittat närmare på utvärderingen av effektiviteten hos de minsta tingsrätterna, som visar sig vara väl så effektiva som de större. Vi skulle snarare vilja tala för en delning av de allra största tingsrätterna. Det har nämligen visat sig att de mindre och de minsta tingsrätterna på ett mycket fint sätt klarat av de allra svåraste målen och att de har mycket att lära andra tingsrätter. Detta gör att vi, trots att en majoritet är mot oss, absolut inte vill lägga ned de mindre tingsrätterna, som alltså är fantastiska. När det gäller glesbygdsfaktorn måste jag säga att det är ledsamt att vi i utskottet inte kunde ha en positiv skrivning om att detta återigen borde ses över. Vi ser ju att poliser uppe i norr lämnar sina tjänster därför att det med nuvarande resursfördelning är omöjligt att klara de enorma områden som måste täckas in. Detta är inte så konstigt. Kanske rör det sig om två tre timmars tid för att rycka ut till en brottsplats. Det kan röra sig om misshandel i hemmet. Om en misshandlad kvinna vill ha polishjälp tar det ett par timmar för polisen att nå fram. Den faktorn måste man ta hänsyn till i sådana här fall.
Herr talman! När det gäller antalet tingsrätter vill jag inte bli citerad som att utvecklingen skulle vara på väg mot drygt ett sjuttiotal tingsrätter. Jag vågar över huvud taget inte uttala mig om den saken, utan jag gav väl mera uttryck för min bedömning av vad som skulle kunna vara ett något så när lämpligt antal. När det gäller Domstolskommitténs arbete är det en stark fokusering på just antalet tingsrätter och på skyddet/bevarandet av de allra minsta tingsrätterna. Detta är litet olyckligt. Domstolskommittén har en bredare uppgift. Jag tror att det skulle vara värdefullt för det framtida domstolsväsendet om kommittén fick möjligheter att redovisa sina tankar och synpunkter på en framtida domstolsorganisation, inklusive verksamheten i de olika, eventuellt sammanlagda, organisationerna. Vi har också studerat frågan om de allra största tingsrätterna men hittills har vi inte kommit fram till att något skulle vara att vinna på att göra dem mindre. Just nu finns det alltså inga förslag på den punkten. När det gäller den särskilda glesbygdsfaktorn pågår det stora förändringar inom polisverksamheten. Man har inte bara haft besparingar att arbeta med, utan det har också rört sig om anslagsöverskridanden av nästan otroliga mått något år efter att året innan ha haft ett anslagssparande av ungefär samma omfattning. Dessutom har det varit en omflyttning av polisresurser från vissa delar av landet till tätorterna. Allt detta har varit väldigt påfrestande. Därför menar jag att det inte är meningsfullt att nu studera den här fördelningsnyckeln ytterligare.
Herr talman! På många punkter är vi i Miljöpartiet kritiska till den insynsskyddade verksamhet som bedrivs av SÄPO. Det är andra eller tredje gången jag hör att Miljöpartiet vill lägga ned SÄPO. För att en gång för alla klargöra hur det förhåller sig vill jag säga att det inte är så drastiskt. Man kan inte säga på det viset. Jag vill inte att Göran Magnusson heller gör det. Av vårt budgetförslag för de kommande åren framgår det tydligt att vi vill omfördela 50 miljoner kronor år 1998, 100 miljoner kronor år 1999 och 100 miljoner kronor år 2000. På sikt vill vi ha en levande diskussion om hur verksamheten inom SÄPO skall kunna samordnas med den vanliga polismyndigheten och kanske träffa en överenskommelse. Göran Magnussons beskrivning är alltså felaktig, vilket jag nu har förtydligat. Narkotikan och Amsterdamfördraget har vi inte alls diskuterat här i Sverige, säger Göran Magnusson, och det har inte diskuterats i EU-nämnden att det skulle vara en fara för synen på narkotikan. Jag kan då berätta för Göran Magnusson att denna diskussion är livlig i EU-parlamentet. Just narkotikaliberalerna ser i Amsterdamfördraget en möjlighet att styra utvecklingen. Därför rekommenderar jag er socialdemokrater att tränga in i frågan. Ni har ju verkligen resurser att kontrollera hur det förhåller sig.
Herr talman! Det är väldigt bra om Miljöpartiet nu anser att det arbete som bedrivs inom säkerhetspolisen behövs. Men att det mer är fråga om huruvida det skall organiseras på en särskild SÄPO-enhet eller integreras med den öppna polisens verksamhet är naturligtvis en uppfattning som jag inte delar. Av Miljöpartiets motion om detta framgår det mycket tydligt att de 50 miljoner kronorna år 1998 och de ytterligare 100 plus 100 miljoner kronorna för de två kommande åren är inledningen på en nedläggning av SÄPO. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att man helt enkelt vill lägga ned SÄPO. Om man anser att SÄPO:s verksamhet i sig är nödvändig för en nation av samma typ som vår nation, men att det skall organiseras på ett annat sätt, är det en helt annan sak. Vi får nu anse att den saken är utredd. Miljöpartiets motion gäller alltså inte, utan Kia Andreassons uttalande nu är det som är det korrekta. I narkotikafrågan är jag av samma uppfattning som Kia Andreasson. De krafter i EU-parlamentet som vill göra förändringar i lagstiftningen genom direktbeslut eller genom direktiv som får direkt effekt i varje nations lagstiftning försöker måhända se möjligheter till detta i Amsterdamfördraget, men det är inte detsamma som att Amsterfördraget medger detta. Vi är på det klara med att det i Europa, framför allt bland de krafter som vill driva EU i federalistisk riktning, finns ett intresse av att också koordinera strafflagstiftningen och då inte bara på narkotikaområdet utan också rent allmänt. Det är en utveckling som enligt min och Socialdemokraternas mening på alla sätt måste motverkas. Den här typen av lagstiftning är av speciell nationell karaktär och skall också förbehållas de nationella parlamenten.
Herr talman! Vi behöver inte orda mer om SÄPO:s neddragning. Motioner tolkas på olika sätt, men jag tycker att det har gjorts klarlägganden här. Likadant är det med Amsterdamfördraget. Det handlar om tolkning. Jurister studerar artiklarna och tolkar dem olika - de kommer till olika slutsatser. Just att det är möjligt att göra så olika tolkningar av dessa artiklar är oroväckande. Det som sägs här i Sverige av Socialdemokraterna, nämligen att straffrätten skall vara en nationell angelägenhet osv., har ju redan överträtts i Amsterdamfördraget. När man studerar artiklarna ser man att det inte är så längre. Det behövs en diskussion om detta även i justitieutskottet, inte bara i EU-nämnden, därför att det specifika för de här frågorna är att vi diskuterar, tittar på artiklarna och har jurister till hjälp i vår tolkning av dem.
Herr talman! Jag ser här en möjlighet att stryka mig från talarlistan. Göran Magnusson ville ha besked beträffande domstolsväsendet. Det var precis det jag tänkte ta upp. Jag har sagt tidigare i kammaren att jag tycker att det är rimligt att en tingsrätts storlek skall bestämmas av att man har arbete för tre till fem ordinarie domare. Sedan tycker vi att Regeringsrätten skall göras om till en författningsdomstol så att Högsta domstolen blir en riktig högsta domstol. På sikt bör man kunna slå samman förvaltningsdomstolarna med de allmänna tingsrätterna. Slutligen bör vi bevara inskrivningsväsendet och registrering av bouppteckningar vid tingsrätterna. Det är Centern som har motionerat om det. Det är nog en alldeles riktig uppfattning. Det är framför allt de legala inslagen i den här hanteringen som motiverar att de skall ligga kvar där de ligger.
Herr talman! Låt mig då säga att om man håller sig i intervallet tre till fem domare, eller i varje fall i den nedre delen av detta, alltså tre ordinarie domare, hamnar man någonstans strax över 70 tingsrätter. Jag tror att man skulle kunna smälta samman Regeringsrätten och Högsta domstolen, framför allt om man smälter samman förvaltningsdömandet och de allmänna domstolarna på länsnivå, i första och andra instans. Däremot delar jag inte uppfattningen att man skall göra om Regeringsrätten till en författningsdomstol. Jag anser inte att vi behöver en författningsdomstol i Sverige.
Herr talman! Göran Magnusson medgav på samma sätt som man indirekt gör i utskottsbetänkandet att situationen vid domstolarna är otillfredsställande. Göran Magnusson tillägger att det "i ett längre perspektiv" är otillfredsställande med den tid det tar. Jag tror i och för sig att även ett kortare perspektiv är otillfredsställande för människor. Men perspektivet blir längre eftersom man får vänta år efter år. Det här är ingenting nytt, utan det är ett förhållande som har varit vid handen under många år. Då säger Göran Magnusson att man får fundera på olika åtgärder nu när riksdagen avvisade förslaget om en finansiering via nedskärning i fråga om nämndemän och prövningstillstånd till hovrätterna. Göran Magnusson har tidigare sagt att han personligt tillåter sig vara litet frispråkig när det gäller antalet tingsrätter framöver. Finns det några funderingar som Göran Magnusson själv har på olika åtgärder för att rätta till det som är otillfredsställande både i ett kortare och i ett längre perspektiv? Jag konstaterar att Göran Magnusson delar min uppfattning att det inte är acceptabelt att människor under så lång tid skall vänta på att få sin sak prövad och avgjord. Jag frågade vad som händer i Domstolskommittén. Med tanke på det meningsutbyte som var tidigare tror jag mig förstå att det behövs längre tid, om man får uttrycka det så. Sedan konstaterar jag att många, av meningsutbyten att döma, är intresserade av att nämndemännen skall få vettigare ersättningsförhållanden. Man kan säga att det nuvarande beror på det eller det, några har ersättning för förlorad arbetsförtjänst, andra har det inte. Sammantaget är det vår uppfattning från Moderata samlingspartiet att om man hade bekvämat sig att prioritera resurserna på ett vettigt sätt hade man också skapat förutsättningar för rimligare ersättning för nämndemän. Mot den bakgrunden är jag glad, Göran Magnusson, att vi gemensamt i utskottet biträdde en moderatmotion av Ulla Löfgren och Lars Björkman där vi samfällt tyckte att utbildningen av nämndemän påtagligt borde förbättras. Det är glädjande. Det visar det intresse och den insikt som man ändå har om nämndemännens stora betydelse. Får jag avsluta kort...
Herr talman! När det gäller långa väntetider vid avgöranden i mål skall man vara litet försiktig med att dra slutsatser av statistiken. Jag vet av studiebesök och annat att en hel del mål blir liggande länge, framför allt skattemål, i bl.a. länsrätten i avvaktan på avgörandet i högre instans. När det avgörandet så småningom kommer rasslar det till ganska raskt i ett stort antal mål. Jag vill inte påstå att det är acceptabelt i och för sig. Men man skall ha klart för sig att det i de mest komplicerade skattemålen finns resurser att driva ärendena - och det finns skäl också sakligt sett - upp så långt det går i instanskedjan för att få kanske prejudicerande domar. Det gör att det tar litet tid. Ett par ord om nämndemännens ersättningar. Det har diskuterats vid olika tillfällen. Sett ur mitt perspektiv är ett mycket stort problem just detta att nämndemän som är löneanställda får lönedrag när de tjänstgör som nämndeman och får då satsa arvodet på 300 kr. Jag medverkar gärna till att det blir förbättringar på det här området, men det måste naturligtvis ske inom ramen för de ekonomiska resurser som är tillgängliga. Jag minns från Högmarks anförande att han talade väl om nämndemännen. Det finns väl knappast någon i den här kammare, sedan Ny demokrati har lämnat den, som vill avskaffa nämndemannainstitutionen. Det hot som i dag finns mot nämndemännen som institution kommer definitivt inte från riksdagen och de politiska partierna utan från helt andra grupper som anser att nämndemännen är överflödiga i rättsskipningen.
Herr talman! Vi är överens om att det finns nämndemän som har problem med att det görs löneavdrag. Då kan man fråga sig: Vad avspeglar det för värderingar? I många andra statliga uppdrag har man rätt till kompensation för olika former av löneavdrag. Vad illustrerar detta? Jo, det illustrerar på något sätt att detta uppdrag inte har varit så viktigt. Det har ett symbolvärde. Är vi överens om detta borde man försöka framöver ta fram de resurser som behövs. Vi har prioriterat detta före höjt partistöd och presstöd, som jag sade tidigare. Göran Magnusson har gjort en annan prioritering, och det får väl han stå till svars för. En liten fråga apropå polisen. Det finns alldeles uppenbart en mycket stor oro hos människorna. Om man kan lämna det förflutna och lära av den neddragning som har skett: Vilka är de största lärdomarna, Göran Magnusson, av den mycket kraftfulla neddragningen av administrativ personal? Vilken är den lärdom som Göran Magnusson har dragit av detta inför framtiden och i fråga om eventuellt behov av att stärka resurserna?
Herr talman!

Jag är den första att säga att det sätt som det här genomfördes på naturligtvis inte är bra. Vad jag försökte säga från talarstolen tidigare var att riksdagen har ett ansvar för detta. Vi har ett samfällt ansvar. Inget parti kan ta sig ur ansvaret för att vi ansåg att det var den administrativa verksamheten, som då värderas som något mindre viktig än den direkta polisiära verksamheten, som skulle få stryka på foten i det sparbeslut som vi då fattade.
Herr talman! Jag skall gå vidare med diskussionen om de civilanställda och bakgrunden till att man fattade beslutet om besparingar på den administrativa personalen. I dagsläget ser vi att den ekonomiska situationen har blivit annorlunda. Nu skjuts det till pengar till polisen. När man beslutar om besparingar så snabbt som man gjorde i det läget är man kanske inte alltid medveten om de fullständiga effekterna. Men i dag, när Socialdemokraterna ser effekterna av den stora neddragningen, finns det ändå ingen antydan i budgetpropositionen om att den här sidan behöver förstärkas. Ser inte Göran Magnusson att det behövs? När det sedan gäller Domstolskommittén och diskussionen om vad man kan gå med på har vi i Vänsterpartiet inte sagt att vi inte är beredda att gå med på någon neddragning över huvud taget, utan det var utgångspunkterna i direktiven som vi inte kunde ställa oss bakom. Precis som Göran Magnusson sade finns det ingen vits med att stå här och diskutera just den typen av domstolar, eftersom Domstolsutredningen har en så komplex uppgift att se över hur domstolsväsendet skall se ut. Det kommer givetvis att ha betydelse för hur många tingsrätter man kommer att ha kvar.
Herr talman! Beträffande civilanställda är det inget som hindrar polisen att rekrytera civilanställda inom ramen för de anslag man har. Det pågår ju en utbildning i dag av civilanställda som skall kunna användas som utredningsbiträden, som jag tror att termen är, inom den polisiära verksamheten. Det finns inget motstånd från oss socialdemokrater eller från regeringen på den punkten. Däremot har vi inte funnit anledning att göra något särskilt uttalande på den här punkten. Flera av reservationerna tyder dessutom på att man har glömt historien kring den här frågan, vilken jag har försökt att erinra om i dag. När det gäller Domstolskommittén, igen, är väl inte detta rätt forum att diskutera hur vi skall göra upp saken. Men jag tyckte ändå att det från mina utgångspunkter var angeläget att något beröra frågan eftersom den togs upp. Om man läser respektive partiers motioner om domstolsfrågorna, finner man att det inte är så alldeles lätt att göra en anpassning i förhållande till direktiven, även om man gör en generös tolkning av direktiven. Därför ville jag något beröra frågan också i detta forum.
Herr talman! När det gäller polisens möjligheter att rekrytera civilanställda inom sin budget osv. visade Göran Magnusson ganska tydligt att man inte tycker att det är speciellt viktigt att återanställa de civilanställda. Där skiljer vi oss åt. Jag tycker att det är oerhört viktigt att den utbildade polis som finns också används i polisverksamheten, vilket inte är fallet i dag. Det är därför som jag har tyckt att det har varit viktigt att poängtera behovet av att återanställa personal. Det är väldigt positivt att man nu vidareutbildar de civilanställda som finns inom polisen för att ta över flera uppgifter. Jag har en fråga till Göran Magnusson: Pågår det en liknande diskussion om utbildning av de civilanställda även inom domstolsväsendet? Jag tror att det är oerhört viktigt att ta tillvara den kompetensen, se till att domarrollen renodlas och att de civilanställda kan överta en del av de uppgifter som i dag utförs av domaren.
Herr talman! Polisen har möjligheter att anställa den personal som man behöver, naturligtvis. Det finns ju inte längre något riktigt giltigt riksdagsbeslut om hur många poliser som skall finnas i landet. Vi var för ett ganska stort antal år sedan överens om att det skulle vara 16 750 poliser. Det är väl ungefär det antal poliser som finns i dag. Eftersom vi socialdemokrater har gjort de avvägningar som vi har gjort beträffande budgeten och ramanslaget för rättsväsendet har vi ju inga möjligheter att direkt förorda ytterligare anställningar av civilanställda utan att det kan riskera att inkräkta på antalet poliser. Jag är inte säker på att vi skulle bli så populära i vare sig Kronobergs län, Jönköpings län, Västmanlands län eller i andra län om detta skulle ske. När det gäller det som Alice Åström kallar för civilanställda inom domstolarna vill jag säga att det förvisso inte finns några andra inom domstolarna än civilanställda. Biträdespersonalen, som den ibland kallas, är en mycket viktig grupp inom domstolarna. Bl.a. med erfarenhet från polisområdet har det också diskuterats att det är viktigt att ha en korrekt och riktig personalmix för att uppnå full effektivitet i arbetet. Den beredningsorganisation som jag tidigare berörde syftar ju faktiskt till att avlasta domaren en rad arbetsuppgifter, inte enbart med hjälp av domstolsbiträden utan genom olika organisatoriska grepp, för att domaren skall kunna avgöra fler mål per år än vad som är möjligt med nuvarande beredningsorganisation i de allmänna domstolarna.

Herr talman! Det har varit en intressant stund, då Göran Magnusson nu har lovat att 70 tingsrätter skall bli kvar såvitt det beror på honom. Jag skall inte säga någonting om detta, men det där antalet 70 eller aningen däröver blir i alla fall sanningen ute i landet. Nu är det bara fråga om att försöka friköpa de tingsrätter som man har nära, i synnerhet de mindre. För min del vill jag bidra till att tingsrätterna i Arvika, Sunne och Kristinehamn blir kvar och icke skall räknas in i det där antalet över 70. Jag tycker att det här var sjyst, Göran Magnusson, därför att nu har det öppnats för en budgivning. Det var ju något som Göran Magnusson gick ut med, nämligen att vi skulle säga ett antal som ni kan gå med på. Det här är skickligt upplagt. Det tackar vi för, även om vi med beklämmande konstaterar att regeringen vill pruta på rättsväsendet också på det här området. Herr talman! Frågan om landets åklagare är en del av det avsnitt som behandlas i dag och som jag tänkte tala om just nu. De flesta av landets åklagare har haft ett par jobbiga år. Det har genomförts en omorganisation i åklagarväsendet, som alla här i denna slutna skara känner till. Orsaken till omorganisationen är i grunden bristen på ekonomiska resurser i åklagarväsendet. Denna brist beror på regeringens nedskärningspolitik på rättsväsendets område. Detta har tvingat åklagarväsendet till ett hypersnabbt verkställande av den s.k. reform som regeringen har beordrat. Riksåklagaren har varit tvingad att centralisera åklagarna och deras verksamhet till en åklagarkammare i varje län. Det hette visserligen att den fortsatta åklagarverksamheten skulle bedrivas på befintliga åklagarorter, men det har inte kunnat ske. Åklagarna kan visserligen bo kvar på hittillsvarande hemorter om de så önskar, men kontoren har lagts ned - i alla fall i praktiken. En stor del av den administrativa personalen har sagts upp, också här går detta igen. Här finns en del av orsakerna till den starkt minskade tillströmningen till våra kriminalvårdsanstalter. En mängd utredningar kommer inte till stånd inom åklagarväsendet. Detta beror i grunden på regeringens nedskärningar på rättsområdet. Särskilt hårt har polisen i vårt land drabbats av de ofta drastiska nedskärningarna i anslagsgivningen. Omkring 1 000 erfarna poliser har försvunnit genom en medveten utstötningspolitik. Därmed har en tidigare utredningskapacitet gått förlorad. Den nya närpolisen behöver utbildas i utredningsarbete. Den uppgiften har Riksåklagaren fått, och tagit på sig, och det skall nu vara på gång genom Riksåklagarens försorg. Men det kommer att dröja innan unga, nya och på utredningsområdet oerfarna poliser får den kapacitet som de poliser hade som nu mer eller mindre har tvingats bort. Regeringens nedskärningar har, det framgår klart av statistik, allvarligt minskat rättssäkerheten i vårt land. En mängd brott blir inte ens utredda. Brottslingar går fria och kan begå nya brott när de i stället borde sitta på anstalt eller vara föremål för annan straffsanktion. Dessvärre har den svenska allmänheten fått minskad tilltro till rättssamhället. Frågan är om vi någonsin i Sverige har haft en så låg allmän tilltro till rättssamhället. Kanske är det därför ansvarigt departement håller sig borta från riksdagen och denna kammare när vi har den här debatten och behandlar det här oerhört viktiga området. Ett signum för ett demokratiskt land, ett land som fungerar, är ju att det finns ett rättssamhälle, att det är en rättsstat. Men det ansvariga departementet har, som tidigare har påtalats här i dag, valt att hålla sig borta. Vi, riksdagen, har konstaterat behovet av ett penningtillskott till åklagarväsendet, och något har också medgivits enligt regeringens anvisningar. Det behövs dock mer resurser än vad majoriteten, dvs. regeringssidan, har medgivit. Vi moderater har blivit nedröstade i budgetdebatten och behandlingen av våra förslag till nödvändiga förstärkningar. Herr talman! Ekobrotten, den ekonomiska brottsligheten, skall bekämpas. Vi moderater har bl.a. i den borgerliga regeringen åren 1991-94 varit tillskyndare av åtgärder mot ekobrotten t.ex. i form av inrättandet av det som först fick heta ekobrottskommandot och som skulle ha kunnat utvecklas vidare med förstärkningar. Det hade sannerligen kunnat svara mot de behov som finns och som är påtagliga. Den verksamhet som förekommit har på intet sätt varit felaktig. Det finns ingen grund att för den skull skapa en ny myndighet. Omkring detta har det blivit väldigt mycket av förvåning. Det har, för att citera ett tidigare uttryck i den svenska politiska debatten, blivit den stora oredans år omkring detta med ekobrottsbekämpning med tanke på den utomordentligt suddiga gång som förslagsställandet och planerandet har haft. Så har det varit alltifrån att det avsågs en verksamhet under Riksåklagaren till det att förslaget kom att Riksåklagaren inte skulle ha det överordnade ansvaret. Så har man tydligen gått någon form av medelväg - tror man - nämligen att de tre större städerna i landet skall ha sin egen myndighet på ekoområdet och att Riksåklagaren får hålla till godo med resten. Nu är inte det här en organisatorisk fråga i första hand, utan det är en fråga om rättssamhällets fungerande i klara linjer. Vi har en riksåklagare i Sverige, precis som andra länder också har. Naturligtvis skall såväl ekobrott som annan brottslighet i åtalsavseende ligga under Riksåklagaren och inte bilda några egna öar i ett rättssamhälle. Sedan tillkommer den här konstiga brådskan i fråga om genomförandet. Redan den 1 januari, om bara några få veckor, vill man genomdriva detta. Det kan inte vara rätt och riktigt.

Jag har inte begärt så mycket tid att jag närmare skall gå in på detaljerna. Men efter all diskussion torde var och en i denna slutna församling vara införstådd med att detta är tokigt.

Herr talman! Låt mig först säga om tingsrättsorganisationen att när jag talar om 70 tingsrätter så är det en möjlig organisation som man kan ha som utgångspunkt för debatten. Det finns också andra möjliga organisationer av dömandet i första instans när det gäller allmänna domstolar. Jag tycker att det är dystert när Göthe Knutson använder uttryck som: Finns det ännu ett rättssamhälle? Tidigare i debatten användes också uttrycket att själva fundamentet rämnar. Även om det finns problem skall vi naturligtvis inte förstora dem. Vi skall inte ge intryck av att läget skulle vara mer bekymmersamt än vad det faktiskt är. Jag tycker att det finns anledning att, inte minst på det här området, mana till en viss varsamhet med orden. Nu är ju Göthe Knutson i och för sig inte känd för att vara nyansernas mästare, men något måste man ändå få protestera mot överdrifterna. När det sedan gäller resurserna till åklagarväsendet så har ju det också sin historia. Den skall jag inte uppehålla kammaren med vid det här tillfället. Jag har en intressant fråga till Göthe Knutson. Med 10 miljoner kronor ytterligare skall tydligen åklagarväsendet komma i en bra funktion. Då är min fråga: Om regeringen inte hade lagt på 33 miljoner till åklagarväsendet, hur mycket hade då Moderata samlingspartiet yrkat i påslag till åklagarväsendet? Hade det varit 10 miljoner eller hade det varit 43 miljoner?
Herr talman! Försiktighet med orden är säkert bra ibland. Men eftersom Socialdemokraterna och den regering som skall regera - och som också i högsta grad har ansvaret för rättssamhället, rättstryggheten etc. - inte är varsamma i hanteringen, så må det väl vara förlåtet om man talar klartext. Något annat har jag faktiskt inte gjort. Några överord är det knappast. Jag skulle kunna använda den här minuten till att beskriva något av den reaktion som vi ständigt möter bland allmänheten. Jag är alldeles övertygad om att vi alla här hundratals och åter hundratals gånger hört vanliga medborgares uppfattning om det som är i skeendet. Man säger: Den och den personen kommer säkert inte att fällas därför att det är ju brottsoffret som blir lidande i det här landet. Det kan sägas vara en överdrift, men icke desto mindre är man van vid att ärenden avskrivs i våldsamt stor omfattning därför att resurser saknas först hos polisen och sedan hos åklagarväsendet. När vi kommer till detta med tingsrätter vill jag ännu en gång säga att det är jättebra att Göran Magnusson har gett ett tal i budgivningen. Sedan har vi frågan om hur mycket pengar som behövs till åklagarväsendet. Det är väl avvägt i den modesta moderata överläggning som skedde med åklagarämbetet. Med 10 miljoner kan åklagarväsendet anställa de nya åklagare som behövs. Det har ju varit stopp för intagningen på det området.
Herr talman! Det är bra att Göthe Knutson och Moderata samlingspartiet välkomnar regeringens påslag på 33 miljoner i det här sammanhanget. Jag minns inte riktigt hur många tingsrätter Göthe Knutson räknade upp. Det var väl tre fyra stycken. Jag kan räkna upp tre som jag gärna ser blir bevarade, nämligen Västerås, Köping och Sala. Då är vi uppe i sex sju. Sedan får resten av landet dela på 60. Jag tror inte att vi skall ge oss in i den här sifferexercisen alltför vidlyftigt. Då kommer vi fel. När det gäller resurserna i åklagarväsendet, och även i polisväsendet, och möjligheterna att arbeta där vill jag först säga att Göthe Knutson har ju ansvar för en stor del av besparingarna på polisområdet. Det tycker jag att han har lätt för att glömma. Dessutom kan jag meddela kammaren en glädjande nyhet, åtminstone för oss som bor i Köping. Nu har polisen nystat upp en stöldhärva med 40 brott som för ett par veckor sedan i den lokala tidningen ansågs vara omöjliga att komma till rätta med därför att man inte hade polisresurser. Något positivt inträffar ju varje dag även i polisorganisationen. Jag tycker att det kan vara bra att få säga det här i kammaren just i dag. Jag tror alltså att det finns anledning att mer ta fasta på vad som faktiskt utförs i organisationen och rätta till det som nu brister och inte bara föra en ensidig resursexercis. Det handlar också i ganska stor utsträckning om metoder i arbetet. Jag har ett uttalande från en mentoråklagare i Västerås, Anders Jakobsson, som säger att alldeles för många polisledda förundersökningar hamnar i papperskorgen hos dem. Poliserna lägger ned mycket jobb på dem, men i själva verket hade man kunnat lägga ned dem redan i inledningsskedet om man använt sig av möjligheten till förundersökningsbegränsning.
Herr talman! Beträffande tingsrätterna kan vi väl vara lika goda nu, Göran Magnusson. Vi har tagit upp tre var här nu som vi vill bevara. Sedan vore det ju bra om också alla de tingsrätter som behövs och som kan motiveras blir kvar. Det är nog ganska många. Sedan gäller det polisen och det goda arbete de i vissa fall alltför få poliserna utför. Vi hade som mest poliser 1974. Statistiken är tydlig. Det har blivit en alltför hård nedskärning på det området. De som nu finns kvar efter den socialdemokratiska regeringens härjningar gör som sagt ett mycket gott jobb. Vi kan ju gå in för det som Göran Magnusson uppmanade till, nämligen att berömma de goda insatserna. I Värmland kan polisen säga att de reder ut alla mord som dessvärre har begåtts. Å andra sidan finns det ju en hel del lägenhetsinbrott som inte blir sakförda och där brottsoffren bokstavligen står i kö. Uppklarningsprocenten i landet ligger ju på ca 12-14 % som högst. Det är inte polisens fel - jag upprepar det. Polisen tar vara på alla resurser de har. Det måste ju vara utgångspunkten för arbetet. Vi bör förstärka dessa möjligheter att göra ett ännu bättre arbete.

Herr talman! Polisen är en av statens kärnfunktioner. Som vi alla vet måste polisen kunna fungera dygnet runt årets alla dagar. Även i sådan tider då landet befinner sig i ekonomisk kris måste faktiskt polisen ha tillräckliga resurser för att kunna utöva både sin brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet. En fungerande polis som kommer när allmänheten behöver deras hjälp är enligt moderat uppfattning en av grundförutsättningarna för ett välfärdssamhälle. Sedan regeringsskiftet 1994 har rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet utsatts för kraftiga besparingar utöver vad man kom överens om i den s.k. krisuppgörelsen hösten 1992. Detta har resulterat i att vi i dag har ca 1 500 färre poliser. Vi måste lägga till att ca 1 000 personer på den administrativa sidan har sagts upp och att möjligheten till övertid i stort sett har upphört. Det har t.o.m. förekommit att poliser fått avsluta ett påbörjat förföljande av brottslingar för att förhindra att övertid uppkommer. Nu aviserar regeringen litet mer pengar till polisen, men den satsningen är otillräcklig. Ni försöker driva samma fram-och-tillbaka-politik på polisområdet som på övriga områden, dvs. att spara hårt och sedan ge tillbaka en del strax innan valet. Tage Danielsson har beskrivit ert handlande ganska träffande i en dikt som heter Att tänka rätt är stort. Så här står det i slutet av dikten: Först när helvetet gör stjärten stekhet kommer eftertankens kranka blekhet. Säll är den som har till rättesnöre att man bör nog tänka efter före. Socialdemokraterna har faktiskt medvetet minskat antalet poliser och minskningen har skett från två håll. En stor grupp av de mest erfarna brottsutredarna har lockats att gå i förtida pension genom förmånliga avtal. Samtidigt har ni stoppat intagningen av nya poliser till högskolan. Ert plötsliga försök till helomvändning är inte speciellt trovärdigt. Utvecklingen har nu gått dithän att människor som faller offer för brott i vårt land inte längre kan lita på att polisen har möjlighet att göra det som krävs för att brottslingen skall kunna gripas och brottet klaras upp. Vi moderater ser rättsväsendet ur ett brottsofferperspektiv. Samhället skall stå på brottsoffrets sida. Polisens roll är mycket viktig. Bäst är naturligtvis om polisen kan hindra att brott begås, men även då brott har begåtts är kanske det bästa stödet till brottsoffret att polisen kommer till platsen inom rimlig tid, seriöst utreder anmälan och löser brottet. Vi moderater tror på närpolisen. Men skall närpolisen ha en chans att lyckas måste även de ha tillräckliga resurser. Samtidigt måste även den övriga polisverksamheten ha möjlighet att fungera. Satsningen på närpolisen slår inte omedelbart igenom i form av minskad brottslighet. Under tiden som, och även om och när, närpolisverksamheten lyckas minska brottsligheten kommer vi att ha behov av både utryckningsstyrkor, kriminalpolis och trafikpolis, för att bara nämna några av de delar som tillsammans utgör vår polis. Det är olyckligt att starten för närpolisen sammanfaller med socialdemokraternas kraftiga besparingar på rättsväsendet. En bra idé är värd en bättre start. I dag är stämningen hos polisen ute i landets olika delar tyvärr ofta mycket dålig. Detta är inte att undra på. En alltmer uppgiven poliskår har inte tid att vare sig ingripa mot brott, utreda brott eller komma när folk ringer efter hjälp i den utsträckning som är nödvändig. När socialdemokraterna tog över regeringsmakten hösten 1994 stod det svenska rättsväsendet stärkt i många avseenden. 80-talets polisbrist var avskaffad. Brottskurvan hade äntligen börjat vända nedåt. I dag har de kraftiga besparingarna försvårat för polisen att göra ett bra jobb. Antalet anmälda brott ökar samtidigt som antalet uppklarade brott minskar. Uppsägningarna av administrativ personal hos polisen har lett till att många av de allt färre poliserna måste sitta inne på polisstationerna med administrativa uppgifter i stället för att vara synliga ute i samhället. Varje vecka kan vi läsa i pressen om allvarliga situationer där polisen inte haft tid att rycka ut, situationer då polisen inte kunnat ingripa, då det inte funnits möjlighet att kalla på förstärkning eller då poliser utsatts för både hot om våld och faktiskt våld. Jag vill nämna ett exempel från mitt hemlän i slutet av november. I Blekinge Läns Tidning kunde man den 2 december läsa följande: "Misshandlad polis kräver mer resurser. Han försökte strypa mig! Det här är klara symptom på att det inte står rätt till, säger Lennart Under 34 år som polis har han aldrig varit med om något liknande. I fredags natt skadades han och två kollegor när de försökte stoppa bråket mellan två invandrargäng. Fredagsnattens händelser har lämnat djupa spår hos Lennart Hansson. Aldrig förr har han blivit påhoppad bakifrån och hotats oprovocerat." Detta var ett litet bidrag i den dagliga skörden som vi kan ta del av om vi går till tidningsrummet här i riksdagen. Fru talman! Under det gångna året har jag vid åtskilliga tillfällen träffat poliser i olika verksamheter. För mindre än två veckor sedan följde jag närpolisen i Karlshamn under en hel dag. Man försöker göra ett bra jobb och lyckas också med detta. Men humöret och arbetsglädjen har verkligen fått sig en knäck. Detta är allvarligt. Förutom de drastiska nedskärningarna har även kritiken från chefer högt upp i organisationen bidragit till att försämra arbetsglädjen. I Karlshamn hade man bl.a. fått kritik för att närpolisen vid några tillfällen spelat innebandy med ungdomar i riskzonen och för att man deltagit i pensionärsträffar och där informerat om våldet i samhället. Vid ett tal den 27 november sade Lars Eriksson, ordförande för Svenska Polisförbundets avdelning i "Vi ger fortfarande brottslingarna en match, även om det blir allt tuffare motstånd, samtidigt som vi blir allt sämre utrustade, allt sämre tränade och allt mindre motiverade. Vi vill ju inget annat än att göra ett bra jobb. Samtidigt som våra förutsättningar att göra det hela tiden försämras." Neddragningarna har inte endast drabbat personalens antal, utan även utrustningen. Längre fram i talet sägs det: "De bilar och övrig utrustning vi har får allt sämre service. Det händer i dag att våra bilar får körförbud för att bromsarna är för dåliga eller för att dom är allmänt illa underhållna. Det är inte lätt för en utryckningspolis att göra ett bra jobb om polisbilen är belagd med körförbud." Ytterligare litet längre fram i talet, och inte mindre allvarligt, sägs det: "Det värsta av allt är kanske den psykosociala belastningen. Att ständigt ställas inför svåra och pressande situationer, samtidigt som man riskerar att mötas av glåpord och skäll. Det blir givetvis inte bättre av att politikerna, som ju är våra arbetsgivare, börjar stämma in i kören och kalla oss 'blåljuspoliser' och gnällspikar." Vi moderater har här i denna kammare vid varje tillfälle som givits, påtalat det allvarliga i polisens situation. Ni som sitter i majoritetsställning har avfärdat våra varningar. För de kommande tre åren innebär det moderata förslaget en ram till polisen som innebär drygt en miljard mer än den som majoriteten i kammaren står bakom. En miljard mera pengar under tre år! Vi tycker att detta behövs för att återupprätta ett hårt tilltufsat polisväsende. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla moderata reservationer, men väljer för att vinna tid här i kammaren att enbart instämma i de yrkanden som Gun Hellsvik tidigare har gjort här i dag.

Fru talman! Det inlägg vi nu har åhört tillförde egentligen inte den här debatten något nytt. Den diskussionen har vi redan haft i ett par omgångar. Jag vill ändå inte avstå från möjligheten att begära replik. Framför allt vill jag återigen peka på att Jeppe Johnsson och hans parti är ansvariga för 60 % av polisbesparingarna, tillsammans med oss socialdemokrater. Vi är beredda att stå för vad vi gjorde under de svåra år som den borgerliga regeringen hade 1991-92. Vi är beredda att stå för detta. Men Jeppe Johnsson och hans parti uppträder ju fullständigt ryggradslöst i den här frågan. Man talar om att socialdemokraterna tvingade dem. När landet hade en statsminister som visste vad ledarskap betydde var det så väldigt bra, alltsammans. Så rasade det ihop, och man är inte beredd att för fem öre ta ansvar för vad man faktiskt gjorde och sade. Jag vill också erinra om att man i Moderata samlingspartiet så sent som 1995-96 i justitieutskottet sade att det statsfinansiella läget gjorde att det var nödvändigt med besparingar även inom polisområdet. Gå ut och tala om det på era möten med poliserna. Tala om hur det faktiskt är, så skall vi tala om vad vi har ansvaret för och vad vi har gjort på det här området. Jag vill fråga Jeppe Johnsson: Med den moderata ramökning som kammarens majoritet har avvisat, hur många fler poliser blir det i Jönköpings län, i Gävleborgs län, i Dalarnas län? Det finns motioner kring de här frågorna. Hur många fler poliser bir det egentligen i de länen med Moderata samlingspartiets ramökning?
Fru talman! När det gäller Göran Magnussons inledning ber jag att få tacka för passningen. Jag skall inte säga att ni krävde det ena eller det andra, men hur som helst blir det här resultatet. Men jag vill också påminna Göran Magnusson om att den första borgerliga budgeten faktiskt trädde i kraft den 1 juli 1992. Så under månaderna fram till hösten kunde förmodligen inte den borgerliga regeringens politik ha raserat landet, utan det var kvarvarande effekter från det glada 80-talet när Göran Magnusson och hans parti hade ett stort ansvar. Låt oss utgå från att vi har gått med på de 500 miljonerna. Det är rätt och riktigt, och det står vi för. Men därtill späddes det 1994 på med ytterligare 1 miljard inom hela rättsväsendet, varav en del också hamnade inom polisen. Det har vi aldrig medverkat till. Vi anser att i alla ekonomiska lägen måste det faktiskt finnas ett rättsväsende som står pall och är stabilt. Det behövs kanske t.o.m. ett starkare rättsväsende i sådana tider av ekonomiska problem som vi har upplevt. Göran Magnusson frågar hur många poliser det blir i varje län. Jag skall inte vara så pass krass som han är och tala om hur många tingsrätter det skall vara i landet. Men för de pengarna, den miljard vi ger till polisen på tre år, blir det ganska många poliser, ganska många administrativa krafter. När jag var i Karlshamn hade två personer med administrativa uppgifter direkt ersatts av polismän. Det handlade om beslag och litet andra saker som man var tvungen att sköta. Polisen fick också ägna många arbetstimmar åt att sköta administrativa uppgifter inne på sina kontor. Hur många polistjänster det gäller är jag inte beredd att gå in på, Göran Magnusson, men för de pengar det gäller kan man få poliser och administrativ personal. Man kan kanske t.o.m. reparera bromsarna på bilarna.
Fru talman! Det är bra att Jeppe Johnsson nu i denna kammare har sagt att Moderata samlingspartiet har ansvar för 500-miljonersbesparingen. Uttalanden i motionerna, vid polismöten och i tidningar ger ju ett intryck av att Moderata samlingspartiets regerande mellan 1991 och 1994 på intet sätt har påverkat Sveriges politik. Man kan fråga varför moderaterna eftersträvar regeringsmakten, om de inte är beredda att säga att de påverkar politiken. I stället skyller man på andra, i varje fall när det är obehagligheter på gång. Vad gäller resursfrågan och hur många poliser det blir anser t.o.m. Moderata samlingspartiet att det inte bara är en fråga om resurser. Polisen måste vidta kraftfulla åtgärder vad avser såväl metodutveckling som andra åtgärder för att öka produktiviteten. Det säger också Moderata samlingspartiet. Det är alltså inte bara en fråga om mera pengar utan också om metoder och innehåll i polisarbetet. Jeppe Johnsson försökte nu återigen ge intrycket att Moderata samlingspartiet alltid kommer att tilldela polisen de resurser som behövs, oberoende av det statsfinansiella läget. Det var kanske det som gjorde att polisen ett år gick med ett miljardunderskott. Man hade drygt 19 000 poliser anställda. Möjligen hade man t.o.m. flera anställda än vad man faktiskt hade anslag till från den borgerliga regeringen. Jag har inte närmare forskat i detta. Jag upprepar att Moderata samlingspartiet så sent som inför budgetåret 1995/96 ansåg att det statsfinansiella läget kräver besparingar även inom polisverksamheten. Står Jeppe Johnsson fast vid det?
Fru talman! Naturligtvis tar vi ansvar för det här. Självfallet handlar det dessutom inte bara om resurser. Det handlar också om hur man använder resurserna. Men polisverksamheten är att jämföra med femskiftsarbete på ett pappersbruk. Den är t.o.m. ännu mer resurskrävande, eftersom man på pappersbruken ibland har stopp, vilket polisen faktiskt inte har. Där gäller det 365 dagar om året. För detta krävs en viss bemanning, och vi är nu inne och skrapar på benen när det gäller möjligheterna att upprätthålla bemanningen, om vi vill att det skall finnas poliser i alla lägen och i alla delar av landet. I betänkandet anges att ni vill prioritera bekämpningen av sju olika brottskategorier. För att klara dessa och även de andra brotten måste man faktiskt ha en viss mängd poliser. Vi hävdar att antalet i dag är för litet. Er strategi var mycket klart att dra ned på antalet poliser. Jag utgår från att ni ville ersätta dem med datorer eller på annat sätt omorganisera arbetet. Man går fram på två vägar. Alla över 58 års ålder erbjuds att gå i pension, och samtidigt minskar man tillflödet genom att stänga polisskolan. Det är en klart uttalad strategi, som vi i dag får lida av. Detta tar tid att reparera.
Fru talman! Göran Magnusson berörde en del av det som jag hade tänkt fråga moderaterna om. Också vi i Vänsterpartiet har velat anvisa mera pengar till de administrativa tjänsterna inom polisen. Jag har berört en del av de problem som finns. Det är emellertid också oerhört viktigt med den förändringsprocess som nu har inletts med omorganisering av polisen. Jag undrar varför moderaterna inte med ett ord berör Riksrevisionsverkets rapport om bristerna inom polisen. Det gäller krav på effektivisering, brister i turlistorna osv. Moderaterna lyfter i den här debatten bara fram att polisen skall ha mer pengar och att besparingarna har skapat alla problem. De är inte framåtsyftande. Inte heller jag ser möjligheter att föra en politik där man bara öser ut mer resurser. Det vore också viktigt att ta upp en debatt om hur man skall kunna förändra polisväsendet så att det blir effektivt.
Fru talman! Jag vill till Alice Åström säga att det inte alls är så att vi inte syftar till att med de medel som vi har få en effektivare polis. Precis som jag sade till Göran Magnusson finns det dock en gräns när det gäller personer. Det måste finnas fysiskt existerande poliser, som har möjlighet att med rimligt snabba utryckningstider komma ut till ställen där människor behöver deras hjälp. Vi har i reservation nr 6 pekat på mål och resultatredovisning, något som också vi anser vara viktigt. Resurserna är knappa, men hur mycket resurser vi än har till polisen har vi aldrig råd att slösa bort dem på ineffektiva tjänstgöringslistor.
Fru talman! Det är ju bra att också moderaterna nu lyfter fram en del av dessa frågor. Det handlar, precis som Jeppe Johnsson sade, om verkliga människor, men genom att också arbeta med turlistor när poliserna har för litet tjänst och med polisens tillgänglighet får man möjlighet att ha fler poliser som faktiskt kan rycka ut när brott har begåtts. Detta har också börjat ske inom polisen. Där man har sett över turlistorna och gjort förändringar har man fått ut mycket mer av sina polistjänster i form av fysiskt närvarande personer, som kan rycka ut. Jag menar att vi väldigt mycket måste driva på denna utveckling. Debatten måste handla också om detta, inte bara om att vi behöver ha mer pengar.
Fru talman! Vi kan gärna gå hand i hand, Alice Åström, och driva den här debatten gemensamt. När det gäller hur man bäst bemannar polisen har i varje fall jag hävdat - och det hävdar jag fortfarande - att man skall ha den bästa blandningen av administrativ personal och polispersonal. Tyvärr har detta, i varje fall hemma i Blekinge, inte riktigt varit möjligt, eftersom det har rått ett hemligt förbud mot att säga upp polismän. Det skulle utåt inte se bra ut att säga upp poliser. När det sedan gäller att göra turlistorna så effektiva som möjligt vill jag peka på att poliser är vanliga människor, som har familj osv. Det är inte så lätt att ta ut hur mycket tid som helst av dem. Det är just på de tider när vi vanliga svenskar sitter hemma eller umgås med vänner och har det bra som poliserna som mest behövs. Trots detta kan man inte undvara polisen en onsdags eller torsdagskväll. Det blev vi i Ronneby mycket medvetna om i somras, när en enda polispatrull var tillgängling. Den blev mycket hårt trängd och hade knappt möjlighet att retirera. Att kalla på förstärkning en vardagskväll i Blekinge är för det mesta inte möjligt, i varje fall inte i Ronneby.
Fru talman! Jag vill verkligen visa att skillnaden mellan Moderaterna och övriga partier inte ligger i åsikterna i frågan om vi vill ha en fungerande polis. Det vill vi samtliga ha. Skillnaden kommer fram när man ser på moderaternas budgetförslag. Jeppe Johnsson säger att Moderaterna är det enda parti som ger ett rejält tillskott till polisen. Man måste då också ha i åtanke hur budgetförslaget ser ut när det gäller bidrag till kommunerna på det sociala området. Jag har inte med mig förslaget, så att jag exakt kan återge det, men det var med häpnad som jag såg det. Det visade på en stor skillnad. Man ville inskränka bidragen på många olika sektorer. Jag har för Miljöpartiets räkning sagt att också helheten är viktig. Vi kan inte ha ett stort antal poliser och en motsvarande större utslagning i samhället i övrigt. Då blir effekten plus minus noll. Vi måste ha ett rimligt stort antal poliser. Enligt mitt sätt att se det är det ett för enkelt budskap att bara säga att vi skall ge mer pengar till fler poliser. Så enkelt är det inte. Det är, som många talare har sagt, fråga om arbetstider, arbetsstruktur, arbetsfördelning, arbetsledning och prioritering. Samtidigt har det också framkommit att polisen inte har varit van vid att spara, utan det har blivit positiva effekter av att se till hur dessa resurser används. Därför är det litet väl magstarkt att förenkla budskapet på det sätt som Jeppe Johnsson gör.
Fru talman! Jag tror inte att de människor som drabbas tycker att det är att förenkla budskapet, Kia Andreasson. I vanliga svenska småstäder händer saker och ting efter det att Kia Andreasson har gått och lagt sig på fredags och lördagskvällar. Kia Andreasson skulle då önska att det fanns en extra polispatrull att tillgå. De pengar som Kia Andreasson hävdar att vi moderater har tagit från någon annanstans täcks faktiskt upp med våra förslag till besparingar enbart om man tittar på partistöd och presstöd. Det handlar inte om så otroligt mycket pengar. Men de extra pengarna kan göra en otrolig nytta en fredags eller lördagskväll i Karlshamn när det är nattligt storslagsmål på torget och det börjar talas om medborgargarde. Det står om detta i dagens Sydöstran, och den är trovärdig för många i denna kammare. Nattsömnen stördes med ett rejält bråk. Detta har pågått vecka efter vecka, och polisen har inte möjlighet att sätta in så mycket personal som faktiskt behövs.
Fru talman! Jag har inte motsatt mig att vi måste ha en annan struktur och att polisen behövs. Jag har flera gånger understrukit att så är fallet. Det tycker också Miljöpartiet. Det är den enkla formen av budskap jag vänder mig mot. Man måste visa hur det fungerar på alla områden och inte göra det så enkelt. En omfördelning av de pengar som t.ex. Miljöpartiet har redogjort för inverkar också positivt och uppfyller de krav som allmänheten kan ställa på polisen.
Fru talman! Vi välkomnar naturligtvis de pengar som Kia Andreasson vill föra över till polisen. Men det är naturligtvis alldeles för litet. De tas dessutom från ett ställe där vi inte anser att man kan tumma hur mycket som helst. Det räcker med att komma ut till en vanlig polisstation. Jag uppmanar Kia Andreasson att ta sig tid till det någon gång. Jag vet att hon har mycket att göra i utskottet. Då får hon höra hur poliserna mår. Jag har varit ute åtskilliga gånger det här året, kanske en gång i månaden, åkt polisbil och träffat närpolisen. Poliserna hänger med huvudet. Det är då mycket svårt att göra ett bra jobb. Kia Andreasson säger att polismännen måste ändra sina turlistor och jobba mer på fredags och lördagskvällar, med de skall inte bli fler. Sådana budskap gör det inte bättre för polisen, det kan jag lova Naturligtvis har inte ens vi så mycket pengar, Kia Andreasson, att vi kan låta bli att använda dem så effektivt som möjligt. Också där är Kia Andreasson och jag överens.

Fru talman! Det torde väl knappast ha undgått någon att polisorganisationen i Stockholms län befinner sig i kris. Det måste ankomma på oss alla att ta ett gemensamt ansvar och se till att åtgärder vidtas. Problemen är stora, och de måste lösas med extraordinära åtgärder. Det går inte heller att påstå att problemen är enbart ekonomiska. Visst är ekonomin ett stort problem i dag. Lösningen av alla frågor bromsas upp eller försvåras allvarligt av att det saknas pengar. 290 miljoner har detta år använts av Rikspolisstyrelsens anslagskredit för att täcka löpande utgifter. Det innebär att pengar måste betalas tillbaka ur kommande ordinarie anslag. Viktig utbildning av personal har ställts in. Just nu pågår ett arbete som syftar till att myndigheterna skall göra sig av med 10 % av polisbilarna. Man försöker också att få andra län att ta emot Stockholmspoliser som vi inte har råd att själva avlöna i vårt län. Det saknas pengar till nödvändig teknikutveckling och upphandling på både kort och lång sikt. Fru talman! Det krävs ingen större visdom för att förstå att det inte går längre om inte polisverksamheten i Stockholms län får en större andel av polisanslaget. Polisförbundets avdelning i Stockholms län har uppgett att den starkt kritiserade nazistdemonstrationen den 8 november spårade ur därför att det inte fanns tillräckligt med poliser utkommenderade. Orsaken till detta skulle enligt den fackliga organisationen vara att det måste sparas på övertid. Även om detta inte är hela sanningen menar jag att vi inte kan ha det så här. Det krävs dessutom skyndsamma förändringar av polisorganisationen i Stockholms län. Basen skall självfallet vara ett bibehållande av den uppskattade närpolisorganisationen och de åtta polismästardistrikten med lika många polisnämnder. Men vi måste också skyndsamt övergå till en effektiv förvaltningsorganisation och få struktur på kriminalpolisverksamheten och utryckningarna. Dessa förändringar måste genomföras skyndsamt, men kräver för sitt genomförande särskilda ekonomiska medel. De ekonomiska vinsterna av förändringarna kommer att visa sig först på längre sikt. Det är jag övertygad om, fru talman. Vi måste nu alla hjälpas åt att få ordning på polisorganisationen. Självklara krav på lag och rätt samt ordning och säkerhet har särskild tyngd, inte minst i Stockholms län. Det är här som kraven på personalen, både polisen och civilanställda, är som störst. De civilanställda är helt nödvändiga i polisorganisationen. Det visar sig nu tydligt att det var fel att säga upp så många civilanställda. Poliser har i alltför stor utsträckning fått överta deras arbetsuppgifter. Poliserna behövs på våra gator, och de civilanställda behövs för administrationen. Polisen i Stockholms län har det polisiära ansvaret för statsledningen, alla ambassaderna, statsbesöken, hundratals demonstrationer årligen och likaså många större idrottsevenemang. Stockholms län är tyvärr det mest brottsbelastade länet i hela landet. Om Skåne, Göteborg och Bohus län undantas är det nästan dubbelt så många anmälda brott per 10 000 invånare i Stockholms län som i resten av landet. I alla avseenden är det polisiära arbetet svårare i en tätbefolkad region. Det krav vi framfört i motion 226 är ett nationellt ansvar, dvs. att vi måste göra en extra ekonomisk satsning på polisen i Stockholms län. Vi kan inte acceptera att inte ha en fungerande polisverksamhet. Därför måste vi nu gemensamt ansvara för polissituationen. Det brådskar, fru talman!
Fru talman! Jag kan i mångt och mycket instämma i och känna igen mig i den beskrivning som Anita Johansson gör av situationen i Mjällby, höll jag på att säga, som är min hemmaplan. Anförandet var ju litet hemmabetonat. När det gäller vad Anita Johansson här har sagt har jag läst igenom manifestet och vad Lars Eriksson, ordföranden för polisfacket i Stockholm, har sagt i sitt tal. Det stämmer till mångt och mycket med vad Anita Johansson här har sagt. Anser Anita Johansson att Stockholm skall ha mer av kakan som fördelas över landet? Eller anser Anita Johansson att kakan är för liten? Är kakan tillräckligt stor är det i så fall från glesbygden som Anita Johansson vill ta medel till Stockholm. Jag håller med Anita Johansson att Stockholm har för litet pengar. Men är kakan för liten, eller är den felfördelad?
Fru talman! Jag är väldigt glad att höra till den majoritet av socialdemokrater och centerpartister som nu efter budgetsanering får fram en ny miljard till polisen under tre år. Jag hoppas att något av de medlen efter den här debatten skall tillfalla polisen i Fru talman! Jag är inte ute efter att ta pengar från glesbygden. Jag har aldrig varit med och fört en sådan politik. Det jag är ute efter just nu i debatten är att vi i denna region måste få hjälp med 290 miljoner för att kunna lösa de akuta problemen. Jag är övertygad om att vi kommer att komma till rätta med både budgetar och annat. Men vi behöver också en ny utbildning och andra åtgärder för att få ordning på verksamheten. Jag är ganska trött på moderaterna och det som Jeppe Johnsson företräder. De åker ut på möte efter möte men tar inte sitt ansvar, vilket sagts gång på gång i denna debatt. Också moderaterna var med och sparade de 500 miljonerna. Vi får alla ta på oss delar av skulden för vad som hänt inom polisen, men vi är inte sämre än att vi kan rätta till det som har blivit fel!
Fru talman! Den miljard som Anita Johansson talar om behövs nog. Men det är inga bestående pengar. Det bestående tillskottet rör sig om 157 miljoner per år. Den stora engångssatsningen är behjärtansvärd och kommer säkert till nytta. Men det kommer ju en framtid, och kurvorna över brottsligheten pekar inte på att det kommer att behövas mindre pengar. Av Anita Johanssons svar till mig framgår att hon ju inte vill ta något från Blekinge, Norrland eller annan glesbygd. Därför kan jag inte tolka hennes motion och hennes krav på annat sätt än att hon tycker att kakan har varit för liten och fortfarande är det. Det tackar jag för!
Fru talman! I dag har jag velat göra kammaren uppmärksam på den extraordinära situation som vi befinner oss i här i Stockholms län. Men jag är övertygad om att vi dels med den nya organisationen, dels politiskt skall kunna rätta till det som blivit galet. Det är ett engångsproblem just nu i Stockholmsregionen, och det kanske Jeppe Johnsson vill vara med och rätta till.
Fru talman! Om det är ett engångsproblem vet jag inte. Om Anita Johansson med den nya organisationen menar närpolisen, menar fackförbundet att den inte kommer att ge resultat så väldigt snabbt. Så här skriver man i sitt meddelande till justitieminister Laila "I och med den nya närpolisorganisationen används nu 30 % av resurstimmarna till förebyggande och proaktivt arbete. Det är bra." Det håller jag med om. "Men innan denna satsning har slagit igenom i form av minskad brottslighet så är faktum att vi har 30 % färre resurstimmar att lägga på det reaktiva polisarbetet." En reform som närpolisreformen hade förtjänat ett bättre öde än att komma samtidigt med kraftiga besparingar.

Fru talman! Nu är det på gång igen, nedläggningar av kriminalvårdsanstalter. Vi har alla upplevt en väldig mängd sådana, och nu skall vi återigen gå till beslut om nedläggning av anstalter. Tre anstalter skall bort. Det är visserligen fängelsebyggnader som är gamla - vi har haft och har fängelser som byggdes på 1850-1860-talet - men de är fantastiskt fint underhållna. Kulturminnesvården i Sverige skulle kunna ställa sig upp och hålla tacksägelser över hur man verkligen på ett gott sätt kan sköta gamla byggnader. Nu skall sådana byggnader bort, åtminstone från kriminalvårdens organisation. Nedläggning av två sådana anstalter har aviserats, plus ytterligare en anstalt. Samtidigt skall en planerad och beslutad utbyggnad av en till stor del nybyggd fängelseanläggning stoppas. Vi har redan i år mist 700 anstaltsplatser i kriminalvården. Det är angeläget att vi får klart för oss hur det här har gått till, när rannsakningens dag kommer. Då visar det sig att vi återigen har för få platser i kriminalvården. Jag är dessvärre av den tron. Jag är ganska övertygad om, att om man fortsätter att lägga ned platser i kriminalvården kommer vi att inom en icke avlägsen framtid stå i samma situation som för blott några år sedan. Då diskuterade vi nödvändigheten att dubblera bemanningen i cellerna, dvs. att ta in två fångar i varje cell. Det anses inte bra. Det är icke humant, icke praktiskt och leder ofta till att någon far illa, åtminstone den som inte är så rutinerad i branschen som den sammanboende kan vara. Den som vill läsa en väsentlig motion bland många andra väsentliga motioner kan ta fasta på Ju904 från årets riksmöte.

Eftersom brottsligheten inte minskar utgör den minskade beläggningen en tydlig indikation på hur illa det står till inom svenskt rättsväsende. Högst var beläggningen 1994. Då hade vi 4 349 utnyttjade fängelseplatser. Det kan jämföras med 1996, då medelbeläggningen var 4 045.

Om framtiden på det här området vet vi väldigt litet. Men det görs gissningar, eller sådant som kallas prognoser. Jag är övertygad om att de tjänstemän på Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping, som har tagit s.k. experter på området till sig, har blivit övertygande om att dessa givna prognoser är sannolika. Man har ifrån Regeringskansliet fått order om att det inte skall finnas fler anstaltsplatser i Sverige än vad prognoserna anger. Det innebär ytterligare nedskärningar. Det är under det damoklessvärdet som Kriminalvårdsstyrelsen nu tvingas agera. Många menar att denna situation kanske kan hjälpas upp av den elektroniska fotbojan. Man kan också följa Straffsystemkommitténs förslag om att låta även de straffade med upp till ett års strafftid få glädjen att bara ha en fotboja - en elektronisk övervakning. Fru talman! Jag är dock alldeles övertygad om att detta aldrig kommer att accepteras av en svensk allmänhet. Vanliga svenska medborgare har rätt till ett skydd - och de kommer att hävda denna rätt. De som har strafftider på över två månader är i stor utsträckning sådana som har gjort sig skyldiga till misshandel och annan brottslighet som naturligtvis måste kräva samhällets reaktion i form av fängelse eller möjligen i någon alternativ form. Vi moderater efterlyser sådana alternativ och ger exempel på dem i den motion som jag nyss läste ur. Vi är dock övertygade om att fängelsestraffet kommer att finnas kvar, och att det är en lämplig samhällets och rättsstatens reaktion. Många delar av kriminalvårdens vardag finns med i den motion som vi nu bland andra skall behandla i denna ärendedebatt. Det konstateras bl.a. att halvtidsfrigivningen äntligen måste avskaffas. Det är en faktor som uppenbarligen inte tas med i de beräkningar jag nyss talade om och som består av gissningar och prognoser. De renderar nedläggningar av fängelser. Vi moderater föreslår bl.a. att Kriminalvårdsstyrelsen nu också gör en översyn av verkets inre organisation. Personalprogrammet för vidareutbildning inom kriminalvården bör kunna leda till effektivisering. Detta bör sedan komma de intagna till del. Tiden i fängelset måste - inte bara bör utan måste - nämligen kunna utnyttjas på ett bättre sätt. När man har varit med i verksamheten som förtroendevald under en del år och besökt praktiskt taget alla slutna anstalter får man klart för sig att den intagne har väldigt mycket tid till förfogande. Jag säger inte detta som ett försök till rolighet, utan jag bara konstaterar att man genom ökade resurser till kriminalvården skulle kunna ge väldigt många människor där - det rör sig om 5 000-7 000 per år - möjligheter att lära sig läsa och skriva. Det gäller naturligtvis dem som inte kan läsa och skriva - och de är rätt många. Nyligen redovisades statistik som visade att det gäller var tredje intagen på en viss anstalt. Det är då inte fråga om bristande kunskaper i svenska, utan över huvud taget bristfälligheter i vederbörandes tidigare skolgång. Att icke kunna läsa eller skriva, och sedan få den möjligheten! Det borde vi kunna ställa upp med. Det gäller dock inte svenskundervisning till de intagna som är dömda till utvisning. Den resursen bör vi inte ha. Man måste naturligtvis också ta hänsyn till dem som verkligen är psykiskt sjuka och av olika skäl inte kan finnas på samma avdelningar som det vanligaste klientelet. Kriminalvården och samhället har skyldighet att differentiera de intagna, anser vi moderater. Sådana differentieringar är möjliga om det finns tillräckligt med platser. Det upptäcktes som sagt för några år sedan, när överbeläggningen var ett faktum på vissa anstalter, att den resursen inte fanns. Moderaterna har naturligtvis också avsnitt om narkotikans förbannelse på fängelserna. Det är orimligt att den som tas in på ett fängelse och kanske aldrig någonsin har varit i kontakt med narkotika kommer in i en miljö där han eller hon bokstavligen tvingas in i ett narkotikaberoende. Fru talman! Jag skall erinra om att det inom kriminalvården görs en del extraordinära undersökningar och ges uppdrag som är utomordentligt intressanta. Vi kunde läsa om detta i Göteborgs-Posten, och förmodligen i flera andra tidningar, under de sista dagarna i oktober. Jag skall återge en artikel från den 28 oktober. Det handlar om f.d. fången Janne Mattsson som på uppdrag av en myndighet studerat missbruket på fängelserna. Denne erfarne intern föreslår följande för att få bort narkotikan: inga permissioner till dem som sitter kortare tid än sex månader, övervakade permissioner samt åtskiljande glasvägg för dem som sitter kortare tid än ett år och dessutom förbud mot kontanter i fängelserna. Detta kan låta drastiskt - t.ex. förbudet mot kontanter - men det är fullt möjligt att reglera. Egentligen borde det redan ha gjorts genom att vederbörande naturligtvis får den summa pengar som hon eller han skall ha. En åtskiljande glasvägg har man t.ex. i Norge. Men det är hittills omöjligt för en majoritet i justitieutskottet, och därmed för Sveriges riksdag, att ta till sig den enkla åtgärden. Fru talman! Låt mig avsluta med att säga att vi måste föra en kamp mot narkotikan, inte minst på fängelserna.

Fru talman! Under senare år har kriminalvården inte använt hela sitt anvisade anslag. Det tycker jag är positivt, särskilt eftersom vi vet att det beror på lägre beläggning vid anstalter och häkten. Det beror också på försöksverksamheten med elektronisk fotboja som har fallit väldigt väl ut. Vägen som man nu går mot alternativa påföljder är något fantastiskt positivt. Det sparar en massa pengar åt samhället, och det är resurser som i stället kan användas till att förstärka Polisen med. I betänkandet finns ett ärende som vi i Centerpartiet har ägnat oss åt under ett par års tid nu. Vi har nämligen velat ha ett kriminalvårdens hus på Gotland. Där skulle finnas både häkte, anstalt och frivård som skulle kunna samverka och vara effektiva just när det gäller resursanvändningen. Det framgår i betänkandet att det finns planer för en sådan gemensam enhet, som skall starta redan den 1 januari 1998. Detta vill jag framhålla som något mycket positivt. Som Göthe Knutson sade finns det omfattande problem inom kriminalvården med intagna som har psykiska störningar. Problemen tycks också öka snabbt. Detta framhålls i reservation 38. Man måste se över situationen mer allmänt för de psykiskt störda inom anstalterna. Nu ges också möjligheten till ökad differentiering när det finns mer utrymme inom anstalterna. Den vård och behandling som kan erbjudas måste helt klart förbättras. Vi har från Centerpartiets sida betonat vikten av att de som döms till vård i stället för fängelse absolut inte får behandlas på samma avdelningar inom sjukvården som dem som har andra psykiska problem. I dag kan någon som är dömd för våldtäkt och som har psykiska problem befinna sig på en avdelning inom sjukvården där någon behandlas för psykiska problem på grund av våldtäkt. Sådant är fullständigt oacceptabelt. Arbetet med särskilda stödavdelningar för intagna som har särskilda problem på grund av personlighetsstörningar av psykisk särart måste intensifieras. I reservation 40 framhåller vi centerpartister att såväl missbrukare som andra intagna skall ha rätt att slippa narkotika under tid då de avtjänar sitt fängelsestraff. Göthe Knutson var också inne på den frågan. Vi vet att många av dem som döms till fängelse har narkotikaproblem. Vi vet att risken är stor att de kan fortsätta missbruket inne på anstalten. Risken är också stor att de börjar ett missbruk på anstalten. Det vill vi komma bort från. Däremot kan vi i Centerpartiet inte ställa upp på den alltför låga ambitionsnivå som Moderaterna har i motion 504. Där menar man att man i första hand bara kan se till att en anstalt i varje region skall vara fri från narkotika. Vi vet att en klar majoritet av de anstalter som tillfrågats om förekomst av missbruk säger att det sällan eller aldrig finns något sådant där. Kriminalvårdsstyrelsen bör utarbeta en åtgärdsplan och redovisa hur man skall komma åt problemet med narkotikan. Det går att ta till vara internationella erfarenheter. Vi vet att man internationellt använder sig av narkotikahundar. Det är inte så att vi vill ha tillbaka visitationspatrullerna. Men vi vill att det varje år på varje anstalt skall ske ordentliga redovisningar för de narkotikabeslag som har gjorts. Det har inte skett. Vi vill utöka möjligheterna till provtagning, bl.a. urinprov. Vi menar att de lagliga befogenheterna för personalen att ingripa för att kontrollera förekomsten av narkotika bör utökas. Regeringen bör återkomma med förslag till riksdagen som kan tillgodose önskemålen. Fem partier står bakom reservationen, utom Vänstern och Socialdemokraterna. Vi säger att vi inte har något emot den sammanslagning som nu sker av BRÅ och Rikspolisstyrelsens forskningsenhet. Tvärtom. Man kan mer effektivt använda sig av alla resurser på området. Men de medel som tillförs den nya organisationen bedöms som otillräckliga, särskilt i fråga om de administrativa uppgifterna som blir större i en mer omfattande organisation. Vi tycker också att man borde ha gjort en ekonomisk konsekvensanalys totalt sett av organisationen innan den presenterades. Vi är rädda för att om sammanslagningen sker för snabbt, att vi inte kan upprätthålla den goda renommé som BRÅ faktiskt har. Det är en verksamhet som har ökat i anseende under senare år. Det är viktigt med forskningsmedel avseende ekonomisk brottslighet. Men det bör i första hand vara en uppgift för universitets och högskolevärlden att bygga upp en forskningsverksamhet om ekonomisk brottslighet. Det är särskilt viktigt att den forskning som kommer till stånd framöver med hjälp av medel från BRÅ sker utifrån ett väl genomarbetat forskningsprogram. Jag yrkar bifall till reservation 42. Mycket mer måste göras för stöd till brottsoffer. Bl.a. behövs det ökad finansiering för att kunna hjälpa brottsoffren. Ett sätt att utöka medlen i brottsofferfonden är att låta alla som döms för brott - inte bara dem som döms till fängelse i straffskalan - skall vara med och betala till fonden. Tyvärr har vi inte fått andra att ställa upp på detta. Tillsammans med andra framför vi i reservation 45 att det är oerhört viktigt att fångarna får vara med och finansiera brottsofferfonden. Så var det i början, och sedan har det gjorts avsteg från principen. Vi menar att det finns en pedagogisk poäng i att fångarna betalar till offren. Vi tror att det kan bli ökade resurser till kvinnooch brottsofferjourer i och med att det kan bli mer medel till brottsofferfonden. Vårt mål är en kvinnojour och en brottsofferjour i varje polisområde. Nu räcker det inte. Polisområdena är så stora. Men i stället kan man säga varje kommun. För att kunna bygga upp denna verksamhet behövs det några som stöder den i starten. Det behövs ett statligt stöd för det. Däremot tror vi inte att verksamheten skall betalas med statliga medel. Vi vill värna om de ideella krafterna. När det gäller att stärka brottsoffrens ställning betonar vi medling, vittnesstöd, samrådsgrupper och att på alla sätt sätta brottsoffren i centrum. Ett sätt är faktiskt att se till att brottsoffren får de skadestånd som har blivit utdömda. Så fort som ett mål har blivit sakprövat och domen har vunnit laga kraft måste staten garantera att brottsoffren får det utdömda skadeståndet. Jag har redan yrkat bifall till reservation 8 och 42 tidigare i debatten i dag. Men jag vill även tillföra reservation 28, som jag glömde i mitt förra inlägg. Självfallet står vi bakom alla reservationer med Centerns namn.

Fru talman! När vi nu pratar om kriminalvården är frivården en mycket viktig del. Det är frivården som har ansvar för de alternativa påföljderna, som skyddstillsyn, övervakning, samhällstjänst, kontraktsvård och elektronisk övervakning med fotboja, som har tagits upp tidigare. Omorganiseringen av kriminalvården kommer nu att innebära att samarbetet mellan frivården och den övriga kriminalvården stärks. Det är oerhört positivt och oerhört viktigt för att en bättre återanpassning skall komma till stånd. Men det behövs också samarbete mellan frivården och andra myndigheter; det behöver utökas för att man skall nå goda resultat. Fru talman! Den elektroniska övervakningen har inneburit att frivården får flera klienter och att deras programverksamhet har måst utvecklas. Det är därför också oerhört viktigt att frivården får tillräckligt med medel från kriminalvården för att täcka de ökade kostnaderna. Det är också viktigt att ett ökat användande av fotbojan inte medför att arbetet med att utveckla andra alternativa påföljder minskar. Frivården har också en särskilt betydelsefull roll när det gäller kvinnor som begår brott, eftersom flertalet av de kvinnor som begår brott döms till påföljder under frivårdens ansvarsområde. Man måste nu också satsa resurser på att utveckla behandling och påföljder som är anpassade till kvinnors behov. Det är oerhört viktigt, därför att kunskapen om kvinnor och kriminalitet är mycket eftersatt. Kvinnor som begår brott är oftast i en situation där de själva är utsatta för olika former av kränkande behandling, misshandel och kriminella miljöer, och där behöver man göra insatser. När vi då kommer till frågan om fängelserna, har antalet fängelsedömda minskat, framför allt på grund av den ökade användningen av elektronisk fotboja. Medelbeläggningen i dag på fängelserna har sjunkit till 77 %. I och med detta, fru talman, kommer en del anstalter att avvecklas, eftersom prognosen framåt också visar att behovet av fängelseplatser har minskat. Vi i Vänsterpartiet ser det som positivt. När man nu minskar antalet anstalter och skall ha ett effektivare datasystem är det oerhört viktigt att inte effektivisera så att det blir en så hög beläggning som under ett par år tidigare, utan att det fortfarande finns luft i systemet så att människor kan placeras på de anstalter som har behandlingsprogram som är avsedda just för den typ av brott som de har begått. Framför allt är det också viktigt att rehabiliteringen under fängelsetiden förbättras. Fängelsetiden skall ju kunna användas och kunna bli en vändpunkt för den enskilda individen. Kunskap och metoder som rör förändringsprocesser måste därför utvecklas kontinuerligt inom kriminalvården, och insatserna skall givetvis syfta till att motivera och förbereda den intagna för ett liv utan missbruk och kriminalitet. Det är också viktigt att man i det här arbetet använder sig av klientoch frivilligorganisationer, som ofta med sina kunskaper och unika erfarenheter kan spela en stor roll. Dessa organisationers verksamhet med klienterna inom fängelserna skall uppmuntras och dessutom både utvecklas och intensifieras, men huvudansvaret skall givetvis ligga på kriminalvården. Inom fängelserna är det också samma sak som när det gäller frivården, dvs. att kunskap och metoder är dåligt utvecklade när det gäller kvinnliga brottslingar. Många av dessa kvinnor är också mödrar till barn som omhändertas, och detta skapar givetvis särskilda problem, som man då inte har tagit itu med på ett sätt som skulle kunna förändra situationen för dessa kvinnor. Vikten av utbildning har tagits upp tidigare i debatten, fru talman. Många av dem som döms till fängelse har låg utbildningsnivå. En stor grupp av dem är dyslektiker eller har inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen under grundskoletiden. De kan varken läsa eller skriva på ett sätt som är acceptabelt. De har ingen rimlig chans ute i samhället om man inte använder fängelsetiden till att ge dem bättre utbildning. En grupp inom fängelserna, fru talman, utgörs av de långtidsdömda. Antalet personer som döms till långa fängelsestraff har ökat kraftigt de senaste åren. Regeringens antydan om att man tänker föreslå ett avskaffande av halvtidsfrigivningen för långtidsdömda kommer givetvis att innebära att den gruppen utökas. Enligt regeringens egna beräkningar blir ökningen ungefär 100 årsplatser. Vi i Vänsterpartiet är motståndare till denna förändring. Folk som arbetar med dessa människor ute i kriminalvården säger att de villkor som de långtidsdömda lever under skapar ett speciellt klimat. Påfrestningarna och antalet konflikter mellan internerna har ökat. Våldet har trappats upp. Det innebär också att man får förstärka säkerheten ytterligare på anstalterna. Man är inne i en situation som liknar den som har funnits i amerikanska fängelser. Utvecklingen går åt det hållet. Det ser vi inte som positivt. Man måste arbeta med de långtidsdömda på ett annat sätt för att de skall kunna återanpassas. Att avskaffa halvtidsfrigivningen också för de långtidsdömda skulle inte bidra. De kostnader som regeringen skriver om i budgetpropositionen är ungefär 46 miljoner. Vi i Vänsterpartiet anser att man i stället skulle kunna använda de pengarna för att utveckla behandlingsmetoder för kvinnor och inom frivården. Man skulle också kunna bygga besökslägenheter ute på våra anstalter. Det finns en grupp, fru talman, som vi nästan aldrig talar om när vi pratar om kriminalvård och fängelser. Det är en grupp som också drabbas väldigt hårt av straffet. Det gäller barn till dömda. Kriminalvården har inget ansvar för den gruppen. Ansvaret ligger på socialtjänsten, men socialtjänsten är inte alltid inkopplad bara för att ett barn har en pappa - det är oftast en pappa - som sitter på anstalt. Det är en svår situation för barnen att ha en förälder på anstalt. De förstår oftast inte sammanhanget. Det har ofta väldigt små möjligheter att träffa och umgås med föräldern på ett naturligt sätt. Man har börjat se detta problem inom kriminalvården. Man har på vissa anstalter byggt besökslägenheter för att barn och föräldrar skall kunna vistas tillsammans under mer normala förhållanden och i en för barnen mindre påfrestande miljö. En målsättning måste vara att alla slutna anstalter skall ha en sådan besökslägenhet. Det är en satsning som skulle förbättra för de långtidsdömda. Man skulle kunna använda de medel som frigörs genom avskaffandet av halvtidsfrigivningen. När det gäller de psykiskt sjuka såg man en tydlig förändring när man gjorde en ändring i lagstiftningen Vänsterpartiet har ett särskilt yttrande. Det kommer att behandlas i samband med ett annat ärende. Vi kräver att den lagändring som gjordes 1991 skall tas bort. Psykiskt sjuka människor skall inte dömas till fängelse. De skall få vård på de institutioner som är uppbyggda för det. Fru talman! Brottsofferfrågorna har varit uppe. Vänsterpartiet har i sin motion krävt att brottsofferjourerna skall få statligt stöd. Tidigare talare har visat hur viktiga brottsofferjourerna är och hur få som i dag får kommunalt bidrag. Därför bör regeringen återkomma med ett förslag till statligt stöd för uppbyggnad och upprätthållande av brottsofferjourer och kvinnojourer i hela Sverige. Vi anslog medel i vår budgetmotion - 1 miljon. Vi vill öka anslaget till brottsoffer och kvinnojourerna under innevarande år. Vi kräver att regeringen skall komma tillbaka med ett statligt stöd. Fru talman! Jag måste säga att det är väldigt positivt att utskottet ställer sig bakom två av förslagen i vår brottsoffermotion. Det blir ett tillkännagivande till regeringen. Det ena förslaget innebär att regeringen skall se över möjligheten att driva in avgiften till dag sker ingen indrivning om fängelsedömda struntar i att betala de 300 kr till Brottsofferfonden. Det anser vi i Vänsterpartiet vara felaktigt, och det anser även utskottet. Dessutom, fru talman, ställde sig utskottet bakom förslaget om tilläggsdirektiv till Brottsofferutredningen när det gäller att se över åtgärder som hjälper brottsoffren att få ut sina skadestånd i kontakter med försäkringsbolag, t.ex. brottsoffren lämnas i dag alldeles ensamma i den situationen. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 36, som handlar om besökslägenheter, och reservation 48, som handlar om kvinnojourer. Vi står givetvis också bakom våra övriga reservationer.